Herr talman! Det var intressant att höra herr Eriksson i Bäckmora tala ungefär som herr Jonasson gjorde tidigare när det gällde skattefrågan. Jag vill fråga: Har herr Jonasson och herr Eriksson i Bäckmora tagit avstånd från herr Hedlund när han tidigare krävt individuell beskattning för familjerna? Tog ni avstånd från de motioner som då lämnades in, åtminstone vid två tillfällen, och där det hette att rättvisan kräver att det skall vara individuell beskattning? Ni gick tillsammans med folkpartiet när det gällde att hävda den meningen också, och ni argumenterade med en stark ton av förebråelse mot regeringen som ännu inte framlagt ett förslag i den riktning ni önskade. Har ni nu kommit att ångra er eller tycker ni bara att konjunkturen i dag verkar vara gynnsammare för den som påstår att herr Strängs förslag innebär att man splittrar familjerna? Högern har sagt ifrån ganska bestämt på den punkten, men jag har inte hört att centern varnat för särbeskattning under dessa år, då det varit populärt att tala för särbeskattning.
Herr talman! Det var intressant att fru Eriksson i Stockholm tog upp just denna fråga, ty i den mån centern varit inne på frågan om individuell beskattning och särbeskattning har vi från vårt håll varje gång klart deklarerat att det måste göras undantag för de grupper som inte vill och inte kan söka sig ut på arbetsmarknaden — där det inte finns en arbetsmarknad för kvinnorna. Det är med dessa undantag som vi diskuterat dessa frågor. Det överensstämmer precis med vad jag här har sagt i mitt anförande. Jag har vädjat till finansministern om att han skall se till att man gör ett klart undantag för de grupper som inte har en arbetsmarknad att tillgå eller som önskar ägna sig åt hemarbetet.
Herr talman! Först ber jag att få tacka fru Eriksson i Stockholm för att hon gjorde debatten till en liten remissdebatt igen. Jag ämnar dock inte ingå på de olika åsikter som framfördes av fru Eriksson i Stockholm och herr Eriksson i Bäckmora. Till en början skulle jag vilja knyta några reflexioner till fullständighetsraseriet inom vissa delar av samhällsplaneringen. Vid förra årets remissdebatt visste vi inte särskilt mycket om riksplanering. Så småningom lämnades besked. Jag hade en interpellationsdebatt med dåvarande kommunikationsministern, statsrådet Lundqvist, som lämnade mig norra Europas längsta interpellationssvar, 14 tätskrivna sidor. Detta klargjorde ju en hel del. Under sommaren lättades det ytterligare på förlåten då det kom ut två skrifter från riksplaneringsgruppen. Dessa hade ett mycket intressant men ojämnt innehåll. Det verkade som om riksplaneringsgruppen utfört en forcerad städning av sina lådor och lämnat fram det material som fanns. För några dagar sedan fick vi den tredje delen från riksplaneringsgruppen, som handlade om miljöförändring och fysisk planering. I fråga om förhållandet mellan fysisk och ekonomisk planering säger man att >sambandet är illa utvecklat>. Det kanske hade varit bättre om man hade sagt att det varit outvecklat. Det schema över arbetsgången vid översiktlig regionplanering som redovisas där visar alltnog 50 olika stationer på vägen till en regionplan. Det visar hur komplicerad den här tillvaron är då man skall försöka att systematisera och planera för en fortsatt framtid. I schemat med de 50 stationerna skall sedan också riksplaneringen gripa in. Det är ingen enkel tulipanaros man har satt sig före att dra upp. Det manar till begränsning, kanske till förtret för de alltför många som förväntar att riksplaneringen skall lösa de flesta av deras problem. Jag önskar lycka till och hoppas att också begränsningens konst skall odlas i civildepartementets riksplaneringsgrupp. Jag hoppas också mycket av det inflytande som kan komma från den rådgivande grupp som satts att råda och bevaka det hela. Fortfarande efterlyser jag i alla fall något klargörande om hur riksplaneringens resultat skall kunna fogas till kommunernas planering i den demokratiska ordning som sker där och som kommer att ske enligt den nya bygglag som man håller på att utarbeta. Bygglagsutredningen som skall göra detta arbete har i sina direktiv bara fått reda på att man skall utgå ifrån att det finns en riksplan men inte hur den skall fogas till det andra systemet av planer. Herr talman! Från riksplaneringen tänker jag nu övergå till att säga några ord om inrikesdepartementets regionalpolitiska handlingsprogram. I remissdebatten förra året uttalade jag min tacksamhet för den redovisning av Länsplanering 67 som den då avgående inrikesministern Rune Johansson lämnade i statsverkspropositionen. Senare under året har redovisningen fullständigats och utgivits i serien SOU: 27. Liksom i tidigare sammanhang vill jag framhålla att man inte skall förledas av ordets makt över tanken. Det var inte en planering som då verkställdes. Det är en prognos, i huvudsak grundad på trender i de senare årens utveckling. Sådana prognoser kan, särskilt om de är negativa och inte behandlas med varsamhet, vara förödande för vederbörande landsända. Jag är rädd att de redan har vållat skada på ett eller annat sätt. nr 438 år 1969 — vari samtliga statsmyndigheter anbefalldes att vid beslut som rör lokalisering av offentliga investeringar eller som på annat sätt har betydelse för den regionala utvecklingen beakta länsplaneringens prognoser. Med stöd av detta cirkulär handhas nu bostadskvotering, AMS-insatser, lokaliseringsstöd och mycket annat, och utgångspunkten är det ofullgångna prognosmaterial som länsplaneringen levererat. Förra årets vårriksdag behandlade inrikesministerns redovisning av länsplaneringen. Ärendet bereddes av statsutskottets tredje avdelning och bankoutskottet. Utskotten föreslog att redovisningen skulle godtas, och riksdagen beslöt i enlighet därmed. Vid behandlingen fördes också på tal den fortsättning av länsplaneringen som regeringen redan innan riksdagsbehandlingen var slut hade anbefallt länsstyrelserna via ett cirkulär, som utkom någon gång i mars. Utskottet höll då fortfarande på med frågan. Saken omnämndes i dess utlåtande, men cirkuläret var inte bekant för utskottets ledamöter. Cirkuläret innebär alltså ett uppdrag åt länsstyrelserna att utarbeta regionalpolitiska handlingsprogram. Den verksamheten är nu i full gång, och ute i kommunerna har man mycket undrat hur det insamlade materialet till slut skall användas. Om bearbetningen av investeringsobjekt och beskrivningen av orternas servicestruktur m.m. skall handhas av samma personer som författat de utlämnade exemplen på hur blanketterna skall fyllas i, då finns det anledning att vara orolig för slutresultatet. Exemplen avslöjar tyvärr okunnighet om den kommunala förvaltningens villkor och funktion. Det gäller här högst allvarliga saker för en del kommuner, det gäller hela deras existens. Då måste man handskas varsamt med uppgifterna. Varför göra en ny, landsomfattande översikt, som i alla fall inte kan gå till grunden med problemen? Varför inte i stället inrikta intresset och krafterna på de områden som man redan nu vet behöver stöd och behöver det omedelbart? Den storartade utredningsapparat som nu satts i gång får inte undanskymma målet: att fatta beslut om ett regionalpolitiskt program och sedan försöka fullfölja det. Om jag alltså är orolig för på vad sätt de nu från kommunerna insamlade uppgifterna kommer att tas om hand, är jag också något undrande över den skisserade slutfasen i handlingsprogrammet beträffande bl.a. kommunernas investeringsverksamhet. Tydligen är det meningen att för varje sektor i det kommunala livet rätten att göra investeringar skall begränsas. Det ginge väl an, om en kommun fick begränsa sig till att hålla sina totala investeringar inom en bestämd ram. Vissa år med brist på kapital och andra år med brist på arbetskraft kan motivera det. Men vilken statsmyndighet och vilken tjänsteman på länsplanet eller centralt vet bättre än kommunalmännen själva vilka investeringar som behöver göras inom de resurser som finns eller den ram som ges det ena eller andra året? Är inte just denna prioritering det som de kommunala organen verkligen lärt sig att bli experter på, då resurserna varit knappa under senare år och man ogärna höjt skatten ytterligare? Detta förmyndarskap i detalj stämmer inte överens med statsmakternas argument för en ny kommunindelning, och det kan inte vara behövligt att sätta i gång över hela landet med motiveringen att det utgör ett led i uppbyggandet av ett regionalpolitiskt program. Det lär nu utarbetas en matematisk modell för att bl.a. studera hur variationer av olika variabler påverkar helhetsresultatet av en kommuns verksamhet. Om man databehandlar en sådan modell kan man få de mest befängda resultat, och endast under mycket goda kombinationer ger modellen ett godtagbart slutresultat. Kommunerna och deras beslutsorgan består av människor, och den modell är ännu inte Konstruerad som kan föra in psykologiska och mänskliga synpunkter i behandlingen. Sådant betraktas vid dataprogrammering som grus i maskineriet.

Slutligen, herr talman, skulle jag vilja som ett kuriosum tillägga några ord om finansplanens vokabulär. Förra året kunde jag konstatera att författarna till den preliminära nationalbudgeten inte förstått sitt eget fikonspråk. De hade skrivit om kommunernas lånebehov, som alltså intresserar mig mycket, att »kommunernas negativa finansiella sparande under 1968 skulle ytterligare försvagas». Detta är helt obegripligt, i varje fall utsäger det inte vad man menade — man skrev det i klartext på ett annat ställe. Om författarna hörde på mitt anförande eller läste det efteråt vet jag inte. I år står det emellertid rakt på sak att kommunernas finansiella sparande under 1969 kraftigt försvagats.

Herr talman! Jag vill redan från början förutskicka att jag kommer att vara ganska kritisk i mitt anförande — jag tycker att den allmänpolitiska utvecklingen liksom inbjuder till det. Sällan har väl fyra sidor i ett bokverk studerats så intensivt som sidorna 16—19 i årets finansplan, där den kommande skattereformen mycket svagt antyds. Det spekuleras friskt om innebörden av de kryptiska formulering arna beträfande detta skatteförslag utan att någon, kanske inte ens finansministern själv, vet vad som komma skall. Liksom alla andra i denna debatt finner jag det otillfredsställande att ett helt folk i flera månader skall behöva gå och spekulera över en halvkväden visa som handlar om en så vital fråga som dess skatter. Men det är kanske avsikten — herr Sträng vill måhända avlyssna reaktionen från olika grupper för att sedan finslipa förslaget enligt minsta motståndets lag. Hans avsikt är kanske också att vänja massorna vid tanken på en kraftig skattehöjning — ty det är nog det som det ytterst är fråga om. Jag skall bara beröra ett par saker som behandlas på dessa fyra sidor. Det gäller frågor där jag anser att regeringen har gjort allvarliga felbedömningar som kommer att skada landets ekonomiska utveckling. På s. 18 i finansplanen, där skatteförslaget berörs och där det talas om att vissa grupper får ökade bördor för att andra skall ges skattelättnader, heter det: »Ett solidariskt ansvar för reformen måste prägla löntagarorganisationernas handlande.

Hur bär sig finansministern åt för att i dag vaska fram någon lojalitetsförklaring mot låglönefolket från gruvarbetarnas vilda strejkaktion i malmfälten? Var det lojalitet mot låglönegruppen som låg bakom den vilda strejken i Volvo-Torslandaverken, vilken ledde till ett lönelyft på 12 procent från 12:50 till 14 kr. i timmen, medan låglönefolket ligger kvar på sex, sju eller åtta kronor i timmen? Dessa grupper lär inte få någon höjning! Nog är det över huvud taget ett underbetyg för regeringens politik när bättre betalda arbetare och tjänstemän, som också får slita hårt för sin lön, måste få sin standard sänkt bara för att relativt begränsade låglönegrupper skall kunna hjälpas en smula — jag stryker under orden en smula, ty det är fråga om en mycket ringa skattesänkning. Den största delen av pengarna kommer att gå åt till att kompensera pensionärer, studerande och kommuner. En mycket ringa del av pengarna kommer att gå till själva skattesänkningen. Borde inte låglönegrupperna kunna hjäpas utan att man försämrar för den stora medelklassen med över 30 000 kronors årsinkomst? Sophämtaren i det villaområde där jag bor har 36 000 kr. i årslön. Måste han pungslås för att ge de sämre betalda en skattelättnad? Regeringen kommer aldrig att kunna förklara rättvisan häri för det svenska folket. Och regeringen kommer aldrig att kunna förmå löntagarna, vare sig de lågavlönade eller de högavlönade, att avstå från kompensationskrav på grund av momsens höjning till drygt 16 procent och höjningen av de direkta skatterna. Därmed blir också de fromma önskemålen om omfördelning, lojalitet och stabil samhällsekonomi bara »en skrift i rinnande vatten>, för att använda finansministerns ord. En skattesänkning för de lågavlönade kan utan tvivel finansieras på annat sätt än att man plockar från dem som har över 30 000 kr. om året. Folk anser t.ex. att det var helt onödigt att offra tiotals miljoner kronor på att socialisera apoteken och läkemedelstillverkningen, en åtgärd som inte kommer att ge vare sig billigare eller bättre läkemedel. Jag skulle också vilja fråga om regeringen över huvud taget är medveten om den växande irritationen inte minst hos lägre löntagare, småbrukare och småföretagare, hos folk som får kämpa hårt för att klara sig, mot det allt vanligare slöseriet med okontrollerade sociala utgifter.

Hur mycket av våra 13 000 miljoner kronor i sociala utgifter slösas bort till ingen nytta? Det är också anmärkningsvärt, herr talman, att bara en enda i den hundrahövdade skaran av deltagare i remissdebatten nämner dessa saker, som praktiskt taget alla människor ute i landet talar om. Alla vet vi att misstag alltid kommer att begås och att bedrägerier alltid kommer att förekomma. Men nog skulle det vara nyttigt och hälsosamt om t.ex. socialministern någon enda gång kunde träda fram här i kammaren och kraftigt reagera mot avarter på detta område, lova bättring och inte låtsas som om fall sådana som de här relaterade skulle vara helt naturliga och riktiga. Vilken strävsam låglönetagare får ligga på hotell för 140 kronor om dygnet på statens bekostnad? Måste man vara brottsling för att få göra det? Är det jämlikhet? Skulle inte en mer realistisk syn på detta område räcka för att ge pengar till en skattesänkning för folk med små inkomster utan att pungslå hyggligt folk, arbetare och tjänstemän? Finansministerns krav på lojalitet mellan löntagarna — en lojalitet som innebär en standardsänkning för stora löntagargrupper — kommer att mötas av en kompakt mur av ovilja från alla håll så länge folk med egna ögon kan bevittna en offentlig utgiftspolitik som på väsentliga områden helt saknar sparsamhetens prägel. Grunden för en samhällsekonomisk balans och ökad jämlikhet har alltså, enligt finansministerns eget sätt att se, efter strejkuppgörelsen raserats. Den andra fråga jag skall beröra är kapitalskatteberedningens förslag till skärpta arvs-, förmögenhetsoch gåvoskatter. På s. 18 i finansplanen finns en underbar formulering: »Förslaget är f.n. föremål för remissbehandling. Sedan den är avslutad har jag för avsikt att till vårriksdagen återkomma med förslag som i huvudsak motsvarar utredningens intentioner.» Man frågar sig varför finansministern över huvud taget skall höra remissinstanserna när han tydligen ändå tänker genomföra beredningens förslag efter sitt huvud. Om regeringen gör det begår den ett politiskt misstag. Tyvärr har de två mittenpartisterna i kapitalskatteberedningen lagt sig så nära socialdemokraterna att deras ställningstagande kan sägas vara ett principiellt godtagande av det socialdemokratiska förslaget. Man frågar sig med fog vad det kan finnas för grumliga tankar och syften bakom ett skatteförslag som vid varje generationsväxling kommer att skapa allvarliga problem för omkring 2500 familjeföretag med omkring 400 000 anställda. Utredningen har i sitt förslag på ett upprörande nonchalant sätt helt struntat i alla näringspolitiska bedömningar, och inte heller har den övervägt vilket antal människor som berörs av detta förslag; det har andra experter fått göra. För börsnoterade storföretag är kapitalbeskattningen inte ett problem för företaget som sådant på samma sätt som för familjeföretag. Att socialdemokraterna med principiellt stöd av en folkpartist och en centerpartist riktar ett dråpslag mot ett stort antal familjeföretag i detta land anser jag vara förra årets största politiska händelse. Att stjälpa våra större välskötta familjeföretag med en konfiskatorisk kapitalbeskattning i syfte att få fram pengar bl.a. till ökad statlig företagsamhet är en politik lika urbota som att sköta en skog genom att avverka frötallarna och låta buskar och sly stå kvar. Jag vill upprepa att denna kritik endast gäller de två mittenpartister som suttit med i kapitalskatteberedningen. Glädjande nog har herr Hansson i Skegrie interpellerat i denna fråga och krävt besked om de företagsekonomiska konsekvenser som kapitalskatteberedningens förslag kommer att få, och den nye folkpartiledaren Helén har också agerat i denna sak. Jag hyser därför gott hopp om att vi till slut kommer att följa samma linje i denna fråga. Regeringen borde också besinna att framstegstakten tidigare i vårt land berott just på att socialdemokraterna avstått från äventyrligheter av detta extrema slag. Regeringen borde också besinna att kapitalskatteberedningens förslag påminner om Ernst Wigforss” famösa kvarlåtenskapsbeskattning, som fick avskaffas sedan den stjälpt ett antal familjeföretag. Det bådar inte gott för framtiden när vi på detta område ser realpolitikern Gunnar Sträng traska omkring i teoretikern Ernst Wigforss” skattepolitiska tassemarker. Skrivbordskonstruktioner om kapitalbeskattningen kan få förödande verkningar då de appliceras på en verklighet som ser helt annorlunda ut än den teoretiska förebilden. I dagens läge, när utflyttningen av både kapital och begåvningar från vårt land är påtaglig — Staffan Burenstam' Linder berörde den saken — borde kapitalbeskattningen sänkas, och inte höjas. Vi ligger ju förut skyhögt över alla andra länder här i Europa i det avseendet. Den senaste tidens skrämselpropaganda mot kapitalägare i vårt land har alldeles påtagligt aktiverat duktiga och förmögna människor att söka sig till andra länder, där man inte betraktar en ambitiös begåvning, som lyckats skaffa sig en hög inkomst och en liten förmögenhet, som en nationell olycka och som ett bevis för ojämlikhet, utan som en tillgång. Finansministern själv hör till den kategori som har lyckats här i världen, men det är en avsevärd skillnad mellan att politiskt krama pengar ur ett företag och att som företagare pressa fram vinster ur detsamma. Jag rekommenderar finansminister Sträng att köpa sin efterlängtade herrgård och försöka leva på avkastningen och framför allt försöka skrapa ihop till en latent arvsskatteskuld enligt kapitalskatteberedningens förslag, men finansministern har kanske hesiterat inför detta och därför i stället köpt sig ett hus i Gamla stan. Svenska företag har under senare år i ökad utsträckning etablerat sig utomlands med dotterföretag på både det producerande och det försäljningsorganisatoriska planet. Självfallet har tullpolitiken spelat en avgörande roll, men under senare år har den inhemska kostnadsutvecklingen och skattepolitiken fått ökad betydelse på kapitaltrycket från Sverige till andra länder. Över 200 000 anställda finns det nu vid svenska företag utomlands, men det mest intressanta är att sysselsättningsökningen har gått fyra gånger så fort vid svenska företag utomlands som vid svenska företag här hemma. Denna utveckling kommer självfallet att påskyndas av de nya kapitalskatterna, om de skulle införas. Socialdemokratisk politik kommer alltså att tvinga svenska företag till ökad aktivitet utomlands, till men för sven ska arbetare. Denna utveckling motsvaras endast i ringa grad av utländska företags investeringar i vårt land. För närvarande finns 70 000—80 000 personer sysselsatta inom utländska företag i Sverige. Vi ger således mer i detta avseende än vi tar emot av andra länder. Förmodligen kommer också andra länders intresse att investera i vårt land att minska genom den förda politiken. Regeringens politik får alltså ett dubbeltryck till förmån för andra länders arbetare i svenska företag utomlands och till nackdel för svenska arbetare i vårt land. Med säkerhet kommer även de nya skattesignalerna att påskynda utflyttningen av duktigt folk med skaparvilja från vårt land och hindra motsvarande inflyttning från andra länder. Men vad vet jag, herr talman — kanske skall denna utflyttning av begåvat folk och kapital kompenseras genom en inflyttning i jämlikhetens intresse av fattiga zigenare, greker och jugoslaver. Har kanske finansminister Sträng rent av börjat anamma den gamle teoretikern Ernst Wigforss” herostratiskt ryktbara tes, att fattigdomen är lätt att bära, om den delas av alla? Det är inget tvivel om att politiken i vårt land inte har skötts bra de senare åren. Den tvingar svenska folket att arbeta allt hårdare och kalkylera allt snävare för att klara sig. Det går som sagt ganska hyggligt tack vare hårt arbete, ofta av båda makarna i en familj, vilket kommer att bli alldeles nödvändigt i framtiden med de nya skatterna och genom ett nästan övermänskligt rationaliseringsarbete i industrin och servicenäringarna och genom kapitalförstöring inom jordbruket. Vår goda standard kan alltså upprätthållas genom enskildas arbetsinsatser, medan den politiska utvecklingen starkt försämrats. Extrema element skulle t.ex. inte vinna gehör för sina vilda strejkaktioner, om politikens målsätt ning vore att överbrygga motsättningarna mellan företag och arbetare i stället för att skapa motsättningar. Politiska eftergifter till vänster gör inte heller dessa element nöjda och fogliga, utan det ökar bara deras krav på radikala åtgärder. Till slut, herr talman, vill jag säga att den politiska vägen in i 1970-talet ingalunda är rak och problemfri.

Om de borgerliga partierna inte skall döma sig själva till en evig minoritetsställning utan inflytande i vårt samhälle, måste de ta sig samman och bryta sig ur det politiska virrvarret, samla ihop sina åsikter och erbjuda väljarna ett klart alternativ till den med stora svårigheter kämpande socialdemokratin. Det kommer att krävas förståelse och samarbetsvilja och en stor fond av politiskt kurage att göra det, men belöningen från väljarna skulle inte utebli. Trots konstiga SIFO-siffror hävdar jag bestämt att det finns en majoritet hos de svenska väljarna för ett ickesocialistiskt enhetligt alternativ, om det bara serverades folket. Aptiten på ett sådant alternativ går det inte att ta miste på. Därför vilar ansvaret tungt på den borgerliga oppositionen inför 1970-talet. Den senaste tidens händelseutveckling kräver denna samverkan.

Herr talman! I denna remissdebatt har frågan om den regionala utvecklingen återkommit oupphörligt. Det är väl inget tvivel om att den regionala utvecklingen och balansen blir en av 1970-talets stora politiska frågor. Det håller av allt att döma på att växa fram en fördjupad insikt om värdet och nödvändigheten av en rimlig regional balans, men för den som under en följd av år har stått mitt uppe i problemen förefaller det onekligen som om vägen fram till denna medvetenhet har varit lång. Diskussionen om befolkningsomflyttningarnas sociala och ekonomiska konsekvenser och miljöfrågorna i de expansiva regionerna har varit livlig genom hela 1950 och 1960-talen. Att vi här i landet i jämförelse t.ex. med Norge är regionalpolitiskt så underutvecklade får väl ses som en följd av en övertro på de centrala samhällsorganens möjligheter att beakta för den enskilda människan betydelsefulla utvecklingsoch samhällsproblem. En decentralisering av väsentliga beslutsfunktioner är alltså, som jag ser det, en förutsättning för en bättre regional balans. Den försöksperiod för lokaliseringspolitiken i dess nuvarande utformning som tog sin början 1 juli 1965 lider nu mot sitt slut. även om det på ett tidigt stadium stod klart att stödet fått en alltför generell utformning för att kunna vara ett verksamt styrmedel föreligger det, trots att det gått snart fem år, nu bara ett delförslag till verksamhetens fortsättning. Detta delförslag har betydande förtjänster, men det utgör långt ifrån den definitiva lösning av regionpolitiken som måste komma. Lokaliseringsstödet i dess hittillsvarande utformning har inte fått den betydelse man hade skäl att vänta och hoppas. Jämtlands län t.ex., liksom för övrigt också Norrbottens län, har erhållit mindre än 7 procent vartdera. Utfallet är alltså en klar besvikelse framför allt för det norrländska inlandet. Det är också ganska betecknande att Jämtlands län kunnat notera en obruten trend i fråga om befolkningsunderlagets minskning. Under de sista fem åren har befolkningen sålunda minskat med över 6 000 personer. Tendensen är densamma i övriga inlandsregioner i norr. Detta innebär de facto en tragisk urholkning av utvecklingsmöjligheterna. Även om alltså betydande ansträngningar gjorts inom lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitikens ram för en bättre balans i den regionala utvecklingen, är problemet för det norrländska inlandet så akut och så allvarligt, att samhällets åtgärder måste sättas in långt snabbare och mera målmedvetet än hittills. I utflyttningens spår följer nämligen kapitalförstöring och ekonomisk stagnation men också en social och kulturell utarmning, som inte i en handvändning kompenseras av stöd utifrån. Bakom alla temporära åtgärder, alla vackra löften och allt vackert tal måste därför snart kunna skönjas ett mönster, en långsiktig planering och en klar målsättning. Denna målsättning måste konkretiseras och differentieras med hänsyn till skilda regioners aktuella situation. Norrland är t.ex. inte i detta sammanhang ett entydigt begrepp. Förhållandena varierar starkt mellan kustbygd och inland. Enligt Länsplanering 67 har de jämtländska länsmyndigheterna som mål för sin planering angett befolkningstalet 139 000. Nu är invånarantalet nere i 126 000. Länsplaneringens målsättning var det befolkningstal man ansåg sig böra sträva mot för att kunna erbjuda ett rimligt urval arbetstillfällen och en skälig nivå i fråga om den samhälleliga servicen. Den fortgående befolkningsutflyttningen har emellertid medfört en snedvridning i ålderssammansättningen av den kvarvarande befolkningen, som är något oroande. Skall man upprätthålla den servicestandard i skilda avseenden som Länsplanering 67 siktade till, är det därför möjligt, att målsättningen i dag måste närma sig ett invånarantal på 150 000. Detta kan illustrera vart den nuvarande ut vecklingen bär hän i det norrländska inlandet. I och för sig bör inte en sådan hypotetisk och modifierad målsättning vara orealistisk. En enkätundersökning som Jämtlands läns landsting genomfört under namnet »Operation återflyttning» visar stort intresse för inflyttning till Jämtlands län om arbetstillfällen kan erbjudas. Närmare hälften av det stora antal personer som svarade på enkäten hade icke jämtländskt ursprung men var alltså intresserade av Jämtland och Härjedalen som arbetsoch boendemiljö. Man får väl utgå ifrån att alla dessa personer, varav många med kvalificerad utbildning och yrkeskunnande, till följd av den regionala obalans som för närvarande råder på arbetsmarknaden tidigare icke ansett sig förutsättningslöst kunna välja bosättningsoch arbetsmiljö. Tills vidare har vi alltså en trend i det norrländska inlandet som pekar nedåt och denne tendens kräver en rad snabba och målmedvetna åtgärder för att brytas. Utflyttningen under fjolåret blev t.o.m. rekordartad för den tid under vilken den nuvarande lokaliseringspolitiken bedrivits. Den långsiktiga målsättningen måste alltså kombineras med en rad kortsiktiga åtgärder, som bryter trenden och förhindrar att snedbalansen i regional utveckling ytterligare förstärks. Om vi en dag måste ta igen vad som förlorats och bygga upp vad som rivits ned kommer detta att bli mycket dyrbarare än att i dag vidta målmedvetna åtgärder för att hejda en planlös befolkningsomflyttning. En rad åtgärder skulle kunna sättas in i en »stoppa-utflyttningen-aktion». En etableringskontroll i de tre storstadsområdena skulle inte bara minska pressen på miljö, ekonomi och arbetsmarknad i dessa stockningsområden utan göra det möjligt att få till stånd en seriös lokaliseringsdiskussion med många företag. Kreditrestriktionerna borde anpassas och underordnas regionpolitiken. Man borde kunna överväga att de kvoter som nu gäller för bankernas utlåning, med undantag för bostadsfinansieringen, avskaffades för Norrlands inland där kreditexpansionen mig veterligt inte har någon möjlighet att väsentligt förändra vår valutaställning eller verka överhettande på ekonomin. Transportpolitiken skulle också kunna bli ett snabbt verkande medel för att främja sysselsättningen. Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har på detta område kommit med en väl underbyggd framställning, som häromdagen fanns på kammarens bord. Taxesättningen inom televerket och SJ samt de av samhället på skilda satt påverkade begränsande faktorerna för landsvägstrafiken borde avpassas efter målsättningen att skapa en bättre regional balans. Jag tror också att det vid lokaliseringen av statliga institutioner, administrativa enheter och företag skulle kunna göras väsentliga insatser för Norrlands inland liksom beträffande utläggningen av statliga beställningar. Denna rad av snabbt verkande radikala åtgärder kan kompletteras ytterligare; den får närmast ses som en exempelsamling. De betydelsefulla resurser som finns i det redan verksamma näringslivet borde också bättre kunna tas till vara. Men på detta område får man utgå ifrån att den aviserade lokaliseringspropositionen skall medföra vissa länge önskade förbättringar. För dessa bygder spelar de mindre företagen inom industri, servicenäringar och jordbruk en mycket betydande roll, och skilda former av utvecklingsstöd måste därför avpassas härefter. Detta gäller inte minst jordbruket, som i Norrlands inland fortfarande är en av huvudnäringarna och som i stor utsträckning bär upp en miljö som ännu betraktas som attraktiv inte bara för rekreation utan även för arbete och permanentbosättning, om man får tro det jämtländska landstingets enkätundersökning. Stödet till detta jordbruk, kanske främst den dominerande och grundläggande delen, mjölkproduktionen, är alltså mycket betydelsefull även för den sociala ekonomiska miljön i detta område och därmed för regionpolitiken och bör i framtiden behandlas därefter. De många små företag som bär upp näringslivet i Norrlands inland är till övervägande delen renodlade familjeföretag. Denna företagskategori har därför även ur regionspolitisk synpunkt sin särskilda betydelse till följd av företagsstrukturen i dessa utvecklingssvaga regioner. Det är ett faktum som måste beaktas på skilda områden, t.ex. inom skattepolitiken.

Herr talman! Den föregående talaren och flera tidigare talare i denna långa debatt har varit inne på lokaliseringsfrågan, och även jag vill knyta några synpunkter till den. Strukturförändringarna i vårt samhälle berör oss alla och har flera aspekter. De är en följd av den starka urbanisering som de senaste årtiondena har förändrat våra bygder och samhällen. Vi har fått en stark befolkningsomflyttning som har lett till en uttunning av befolkningen i glesbygderna och en motsvarande tätortsbildning med tillväxt i städerna och en dragning av befolkningen till vissa större centra. Självklart har detta medfört problem, inte bara i glesbygderna utan även i de tillväxande tätorterna. Kommunerna i utflyttningsområdena har fått se underlaget för sin fortsatta existens som självständiga enheter starkt reducerade. De pågående kommunsammanläggningarna är ett led i strävandena att i denna utvecklingsfas skapa nya och mera bärkraftiga kommunala enheter. Riksdagen har också på regeringens förslag satt 1974 som den gräns då planerna på kommunsammanläggningarna skall vara förverkligade. Med de krav och förväntningar på de skilda kommunerna som nu ställes av invånarna blir det i många fall en nödvändighet att gå denna väg för att kunna klara samhällets uppgifter, allra helst som inte bara invånarna utan också överordnade myndigheter ställer krav på kommunerna och lägger på dem nya uppgifter, bl.a. skilda serviceuppgifter. Kraven i detta avseende är med rätta sådana att en liten svag kommun inte kan uppfylla dem. Även om målet att skapa livskraftiga kommunala enheter kan förverkligas, kommer det att inom många av dessa också att finnas glesområden, där trots allt arbetsmarknadsmässiga problem kommer att kvarstå och växa i omfattning. Kommunsammanläggningarna löser inte alla dessa svårigheter. Jag är förvissad om att dessa problem i hög grad engagerar myndigheter, kommunalmän och arbetsmarknadsorgan. Undersysselsättningen är i många områden klart dokumenterad. För att råda bot härpå krävs en vidgad samverkan mellan skilda parter och organ. Man kan notera att många arbetssökande i bygder med denna struktur har en utpräglad vilja att ta arbete på hemorten, om sådant står att få, i stället för att flytta till andra orter där arbetsmöjligheter finns. En sådan flyttning sker oftast till orter med starkare näringsliv, företrädesvis till större tätortscentra i vårt land. Låt mig här inskjuta att det i dessa tätortsregioner har uppstått problem av annan art: bostadsbrist, köer, trafiksvårigheter, miljösvårigheter m.m., för att här nämna några. Det kan inte vara bra att denna utveckling får fortgå. Det är av yttersta vikt att vi försöker skapa möjligheter för glesbygden att leva vidare. Det är viktigt för glesbygdskommunernas eget vidkommande men det är även nödvändigt om dessa skall kunna utgöra turistoch rekreationsområden för storstadens och den större tätortens människor. Dessa kräver också tjänster och service i dessa sammanhang. Utan ett varaktigt underlag under normala förhållanden kan icke heller påfrestningarna under tider då större krav temporärt ställs infrias. Man kan också hävda synpunkten att det med säkerhet finns goda förutsättningar för att bygga upp ett näringsliv inom många områden som nu inte har ett överhettat arbetsmarknadsläge. Ett inte föraktligt kapital finns nedlagt i tätorter på landsbygden i form av bostäder, allmänna inrättningar, serviceanordningar, skolor o.s. v. Har man därtill goda kommunikationsmöjligheter skulle detta nedlagda kapital bättre kunna utnyttjas genom en ökad lokalisering av företag och serviceinrättningar till sådana orter. En förstärkning av sådana orters näringsliv skulle ge dem större möjligheter att bli stödjepunkter för kringliggande landsbygd och därmed bidra till att hejda en ytterligare avfolkning. Kopparbergs län, som jag representerar i denna kammare, har under 1960 talet varit utsatt för en stark utflyttning av arbetskraft. Herr Mellqvist har i ett anförande tidigare under dagen berört denna fråga, och jag skall ytterligare framhålla några synpunkter på de problem som förekommer i vårt län. Den utflyttning av arbetskraft som ägt rum och som har gällt människor i de bästa åldrarna, har under det senaste året lett till en befolkningsminskning på cirka 700 personer. Denna siffra är visserligen lägre än siffran för föregående år, men den är ändå allvarlig mot bakgrund av att den utgör fortsättningen på en trend som pågått under hela 1960-talet. Vi delar denna utvecklingstendens med Norrlandslänen, men i den pågående debatten om Norrlandsproblemen, vilken i och för sig är högst välmotiverad, har svårigheterna i andra skogslän, såsom t.ex. Kopparbergs län, kommit något i bakgrunden. Jag har därför den uppfattningen att man vid diskussionen av skogslänens problem också måste uppmärksamma de som berör Kopparbergs län. Skogsnäringen spelar i många av länets kommuner en dominerande roll. När därför rationaliseringen satte in i denna näringsgren och många friställdes blev sysselsättningsproblemen svåra att klara. Visserligen har länet även ett differentierat näringsliv med både stora företag och många mindre och medelstora enheter, men detta har inte varit tillräckligt för att ge sysselsättning åt alla friställda och nytillkommande arbetstagare. Suget till tätortsregionerna har därför blivit så starkt att länet fått denna negativa utvecklingstrend. Under den pågående försöksperioden för lokaliseringspolitiska insatser har också Kopparbergs län varit föremål för åtgärder av sådan art. De norra och de västra delarna av länet tillhör det allmänna stödområdet, och vissa orter har i ganska stor utsträckning erhållit lokaliseringsstöd. Det har bidragit till att många etablerade företag kunnat väsentligt rationalisera och utvidga sin verksamhet och har även lett till en viss nylokalisering av företag. Man har på detta sätt kunnat redovisa positiva sysselsättningseffekter i form av ökat antal arbetstillfällen och dessutom en viss stabilisering av de företag som redan funnits. Det kan emellertid konstateras att även den del av länet som ligger utanför det nuvarande stödområdet varit föremål för lokaliseringspolitiska insatser. Det har varit speciellt nödvändigt för orter där insatserna varit motiverade av arbetsmarknadsmässiga skäl. I det betänkande som 1968 års lokaliseringsutredning avlämnat har den nyss av mig omnämnda stödområdesgränsen diskuterats. Det är fastslaget att länet i fortsättningen bör bli föremål för fortsatta lokaliseringspolitiska insatser. Utredningen förordar därutöver en utökning av stödområdet i Kopparbergs län genom att ytterligare tre kommunblock införlivas med stödområdet. Utredningsmannen har emellertid i sitt förslag inte velat sträcka sig så långt som att införliva hela länet med stödområdet. Bevisligen har kommunblock som nu skall lämnas utanför haft större sysselsättningssvårigheter än en del av de kommuner som enligt förslaget skall komma att ingå i det nya stödområdet. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har i ett remissyttrande utförligt motiverat sitt förslag om att hela länet skulle ingå i stödområdet. Man har särskilt understrukit de negativa utvecklingstendenserna i de områden som enligt lokaliseringsutredningens förslag skulle lämnas utanför. Därutöver har den för regeringen och Sveriges industriförbund gemensamma arbetsgruppen föreslagit att man till 29 orter inom stödområdet som har särskilda förutsättningar i lokaliseringshänseende skulle koncentrera vissa åtgärder. Det material som redovisades skulle användas i en informationskampanj i detta syfte, bl.a. riktad till industrin. Lokaliseringsutredningen har föreslagit att 15 av dessa 29 orter skulle bli prioriteringsorter, och de är samtliga belägna inom Norrlandslänen. Den nyssnämnda arbetsgruppen hade också i sitt förslag innefattat en ort i Kopparbergs län, nämligen Mora. I sitt remissyttrande har även länsstyrelsen föreslagit att Mora borde upptagas som prioriteringsort. Detta är motiverat bl.a. ur den synpunkten att Mora är huvudort för ett geografiskt stort upptagningsområde — ett område som omfattar kommuner vilka kan betraktas som skogskommuner och därför har sina speciella svårigheter i dagens arbetsmarknadssituation. Utredningen har också uttalat att skogslänen har särskilda problem när det gäller arbetsmarknadsfrågorna. Jag vill gärna instämma i och understryka de synpunkter som länsstyrelsen har framfört beträffande stödområdets omfattning och när det gäller priorite ringsorter. Lokaliseringsutredningen säger i sitt betänkande att enligt dess mening krävs det ytterligare lokaliseringspolitiska insatser för att förstärka näringslivet i Kopparbergs län. Det räcker emellertid inte med punktinsatser av sådant slag som kan användas utanför stödområdet utan det fordras mer permanenta åtgärder, anser utredningen. Jag vill understryka detta och tilllägga, att i dessa åtgärder bör enligt min mening även ingå en större kvot av bostadsbyggande, bättre väganslag för att förbättra vägnätet, bättre andra kommunikationer och ett vidhållande av de järnvägslinjer som vi har. Men det bör också finnas utrymme för att till länet förlägga mera av högre utbildning. Jag anser det angeläget framhålla att länet ur många synpunkter har fördelar och att det kan ta emot en ökad lokaliseringspolitisk satsning. Samtidigt vill jag än en gång betona de speciella problem och svårigheter som länet ur sysselsättningssynpunkt brottats med under det senaste decenniet. Mot denna bakgrund är det med stort intresse som vi i Kopparbergs län avvaktar hur den proposition utformas som skall ligga till grund för den fortsatta lokaliseringspolitiken. Jag uttrycker förhoppningen att regeringen vid utarbetandet av propositionen skall ta hänsyn till de vägande synpunkter som länsmyndigheterna anfört och som framhållits i denna kammare. Jag understryker nu ytterligare dessa synpunkter. Politiken bör utformas på ett sådant sätt att den kommer att innebära en ökad lokaliseringspolitisk insats i vårt län, så att den nuvarande negativa trenden vänds och de möjligheter tillvaratas som Kopparbergs län i många avseenden har när det gäller en fortsatt utveckling av näringslivet.

Herr talman! Årets remissdebatt har väl nu definitivt kommit i sin andra andning, och de kvarvarande ledamöterna synes ha gott tilltaget luftutrymme per capita. Många stora och betydelsefulla frågor har berörts, och det borde vara svårt att hitta något område som inte behandlats. Nu är det emellertid inte så, ty en av våra största utgiftsposter och en av våra viktigaste angelägenheter har praktiskt taget inte alls berörts. Jag syftar på försvaret. Har man kanske överlåtit försvarsdebatten åt det orealistiska och ovederhäftiga forum som består av vapenvägrare, blåögda nedrustningsfantaster och mer eller mindre högljudda grupper på gator och torg? Är kanske det utrikespolitiska och militärpolitiska läget sådant att det inte finns någon anledning att ägna försvarsfrågan något intresse, eller behöver vi inte tänka på vare sig vår nationella frihet eller säkerhet? Ingenting tycks i varje fall oroa riksdagen på det försvarspolitiska området. Hur det nu än förhåller sig, vill jag ägna de mig tillmätta minuterna åt försvarsfrågan. Försvarsministern = tillhör tydligen dem som känner sig fullkomligt lugn. Under rubriken »Planeringsinriktningen» i bilaga 6 till statsverkspropositionen konstaterar statsrådet: »Inte heller har det utrikesoch militärpolitiska läget ändrats i sådan riktning att det motiverar en ändring av planeringsinriktningen.» Detta gäller den planering efter horisontell nivå som fastställdes av 1968 års riksdag. Det är en planeringsnivå som medför en kontinuerlig urholkning av den svenska försvarskraften. Det har också klart påvisats av överbefälhavaren i hans petitaframställning att den horisontella planeringsnivän medför att den materiella uthålligheten och kvaliteten blir eftersatt. Så är fallet för armén, bl.a. genom att man för fältförbandens del reducerar anskaffningen av så viktig materiel som radiooch signalmateriel, brobandvagnar, erforderlig ammunitionsutrustning m.m. Begränsningar har också måst göras i utbildningsverksamheten. Detta medför att krigsorganisationens kvalitet försvagas såväl materiellt som personellt. För marinens del innebär det bl.a. att ersättning av stridsenheter, särskilt ytstridskrafter, mycket starkt begränsas, vilket medför en kontinuerlig sänkning av försvarskraften både kvalitativt och kvantitativt. Ett flertal objekt har måst senareläggas, och bland dessa finns så väsentliga saker som ubåtsprojekt A 14. För flygvapnets del har fullföljandet av Viggenprojektet medfört att övrig angelägen materielanskaffning och utrustning fått stå tillbaka. Detta gäller bl.a. stridsledningsoch bassystem, där utgående radarstationer inte kan ersättas utom på vissa mycket viktiga stridsbaser. Resultatet blir utan några förskönande omskrivningar en stark försämring av den svenska försvarseffekten. Är detta rimligt i dagens läge? Försvarsministern anser det tydligen, men är det verkligen så? Hur ser det ut i omvärlden och i vår närmaste omgivning? Låt mig knyta några reflexioner till dessa frågeställningar. Att det pågår en förskjutning i maktbalansen från Väst till Öst torde ingen kunna förneka. Detta visas klart och tydligt av försvarsutgifternas utveckling inom de båda stormaktsblocken. Inom NATO kan konstateras en dämpning av ökningstakten, medan länderna inom Warszawapakten kraftigt höjt sina försvarsansträngningar. Föregående år ökade Sovjetunionen sin försvarsbudget med över 1 miljard rubel.

I Europa, i vår närmaste omgivning, befinner sig i dag 1,5 miljoner man under vapen, topputrustade med modern, tekniskt högtstående materiel, med stridsvagnar 0. s. v. Förbanden har hög beredskap och deras stridsvärde måste betecknas mycket högt. På NATO-sidan finns ca 600 000 man, organiserade i ett 25-tal divisioner, och inom Warszawapakten över 900 000 man, organiserade i ca 65 divisioner. Detta ger styrkerelationen 3 :1 till Östs fördel, vilket anses bilda underlag för ett framgångsrikt anfallsföretag. Framflyttningen av de sovjetiska förbanden i Tjeckoslovakien har avsevärt förkortat insatstiden för dem. Dessa styrkor är kvar, trots löftet om bortdragning och trots att de tjeckoslovakiska förbanden intensivt har övats och förstärkts under 1969 och enligt yttrande av den tjeckoslovakiske försvarsministern Dzur vid den s.k. »befrielsedagen» den 9 maj att nu ingår tjeckoslovakiska styrkor i Warszawapaktens första echelong. Berlinproblemet finns kvar. Det fick vi en ny, påtaglig påminnelse om så sent som i går, då Östtyskland demonstrativt periodvis stoppade landsvägstrafiken till Västberlin som protest mot Bonnregeringens beslut att förlägga vissa utskottssammanträden till Västberlin. Under 1969 har NATO haft s.k. »brandkårsövningar» inom Nordkalottområdet. Dessa övningar har väckt mycket stark irritation inom Sovjetunionen, trots att de har genomförts på stort avstånd från den sovjetiska gränsen. Sovjetunionen själv har dock samtidigt bedrivit övningar alldeles i närheten av gränsområdet.

Det gäller Mellersta Östern. Läget har fortgående skärpts och direkta krigshandlingar har blivit alltmer omfattande för varje dag som går; senast kunde vi konstatera det i dag. Varken ambassadör Jarrings mission eller New York-förhandlingarna har haft någon framgång. Situationen i flera av Mellersta Österns stater, bl.a. i Libanon, är mycket labil och osäker. Libyen har efter revolutionen mer aktivt engagerat sig i konflikten mellan arabländerna och Israel. Ett ytterligare bevis på den aktiviteten fick vi i går då Libyen utökade sin luftflotta med 100 flygplan inköpta från Frankrike. Av dessa var åtminstone 80 stridsflygplan av det inte okända märket Mirage. Är Libyen kanske enbart transitoland för en slutlig leverans till Egypten? Att en påtaglig risk finns för en ny utlösning mellan Israel och arabstaterna torde ingen kunna förneka. Sannolikt kommer stormakterna att försöka hålla sig utanför en sådan konflikt, men vad skall ske om Israels existens verkligen hotas? Vi vet att Israel har ett från försvarspolitisk synpunkt mycket oförmånligt läge. Den ryska medelhavsflottan har successivt byggts upp sedan 1964 och torde nu uppgå till 30—40 enheter. Att den tjänar som ett instrument för den ryska utrikespolitiken torde vara uppenbart. Sovjet önskar inte heller se att arabländerna lider ett nytt bakslag i en ny konflikt med Israel, detta av såväl strategiska och ekonomiska skäl som av prestigeskäl. SALT-förhandlingarna i Helsingfors pekar visserligen på förhandlingsvilja mellan stormakterna, vilket är väsentligt, men samtidigt som dessa pågår bygger man på båda sidor upp sina robotoch antirobotsystem. Man kan inte vara enbart optimistisk beträffande ett positivt resultat, när förhandlingarna förs mot en sådan bakgrund. I vårt eget närområde är den marina aktiviteten stor från såväl NATO som Warszawapaktens länder. Flygverksamheten är också mycket livlig under hela året. Främmande fartyg och flygplan kränker vårt territorium eller bryter mot våra tilläggsbestämmelser ett flertal gånger på året. Vad som är avsiktligt eller oavsiktligt är svårt att bedöma. Mot bakgrunden av vad jag ovan sagt och med de omfattande militära resurser som finns i vår närhet vore det oförsvarligt att försöka invagga svenska folket i någon falsk trygghetskänsla. Den oroande politiska utvecklingen mellan Sovjet och Kina har jag helt förbigått — inte för att jag nonchalerar den utan för att jag har velat hålla mig till vår närmaste omgivning. Låt mig som avslutning på detta avsnitt betyga att jag tror att vi alla är lika besjälade av en önskan att vi skall slippa framtida uppgörelser stater emellan med vapenmakt. Vi får dock inte gå så långt i vårt önsketänkande, att vi inte vågar se realistiskt på omvärlden och på den faktiska militärpolitiska situationen. Mot denna bakgrund är många med mig oroliga för den försvarspolitik som oeftergivligt får till resultat att vi inte kan följa med i den snabba militärtekniska utveckling som pågår runt omkring oss utan obönhörligt blir efter. Intentionerna i 1968 års försvarsbeslut bedöms av ansvariga militära myndigheter inte kunna uppfyllas med nuvarande kostnadsram, och handlingsfriheten är starkt begränsad. Det är där för högst angeläget att de militära myndigheterna får underlag för en långsiktig planering. En parlamentarisk utredning bör därför snarast tillsättas så att den omgående kan sätta i gång sitt arbete och så att den i god tid kan framlägga förslag för budgetåret 1972/73. Riktlinjerna bör vara klara i så god tid, att planeringen redan fr.o.m. nästa budgetår kan anpassas efter en realistisk nivå. Herr talman! Låt mig slutligen helt kort beröra ett par andra punkter i denna del av statsverkspropositionen. Jag är lika angelägen som försvarsministern om att det skapas arbetstillfällen i Norrland. Men när man lokaliserar ett nytt militärförband bör man enligt min uppfattning med allvar beakta att uppbyggnadsskedet är kort jämfört med den tid som förbandet skall fungera på sin nya plats. De stora krav som ställs på moderna utbildningsanordningar och övriga anläggningar vid ett förband för att man skall uppnå högsta effektivitet medför stora och dyrbara investeringar. Om högsta utnyttjandegrad skall kunna uppnås krävs större utbildningsenheter än vad våra nuvarande förband utgör. Samband och samordning mellan flera förband bör vara möjlig för att utbildningsanordningarna tidsmässigt skall kunna utnyttjas till sin fulla kapacitet. Detta hoppas jag i fortsättningen kommer att beaktas vid lokaliseringen av nya förband, så att vi efter hand bygger upp rationella utbildningsenheter. Detta är möjligt att åstadkomma inom övre Norrland, och jag vill än en gång poängtera att jag instämmer i uppfattningen att detta nya förband bör lokaliseras till Norrland. Försvarsministern aviserar en proposition under vårriksdagen angående ökat ekonomiskt stöd till hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag vill enbart vädja till statsrådet: Förfuska nu inte vid propositionsskrivningen de förslag som utredningen lagt fram i sina båda betänkanden och som i sina huvuddrag är bra, även om det finns skönhetsfläckar! Låt hemvärnet och frivilligorganisationerna nu få de förbättrade arbetsförhållanden som de så länge väntat på och som de så väl gjort sig förtjänta av.

Herr talman!

Gör någonting! Denna grupp är de s.k. hemmafruarna. Jag tänker inte använda ordet »hemmafru»; det har en negativ klang, tror jag. Jag tänker å andra sidan inte heller tala om »de yrkesarbetande kvinnorna». Jag tänker tala om de hemarbetande kvinnorna. Vad jag skall finna för uttryck för den andra gruppen är litet svårare att säga. »De utearbetande kvinnorna» är inte särskilt bra; jag tror att vi måste hitta ett bättre och mer adekvat uttryck, en beteckning som visar att det är fråga om arbete och yrke, vare sig man arbetar i hemmet eller utanför hemmet. Debatten om de hemarbetande kvinnorna har blivit något av en hatdebatt, där sakligheten och toleransen har kommit bort. Inte minst har det blivit en debatt fylld av aggressioner och intolerans mellan dessa båda kategorier kvinnor: de som arbetar i hemmet och de som arbetar utanför hemmet. Jag tror alt vi måste försöka komma ur de låsta positionerna. De båda kategorierna måste diskutera och debattera tillsammans. Vi måste få en ny debatt som är mer positiv och mer konstruktiv. Vi måste förstå att det på bägge sidor finns problem och att vi gemensamt måste försöka lösa dem. Den hemarbetande kvinnan har sina problem: hårt arbete, isolering, psykisk press av olika slag. Och den kvinna som arbetar utanför hemmet har sina: barnpassning och alla de svårigheter som är förenade med det dubbelarbete som dessa kvinnor ofta har. Jag kan hänvisa till det aktuella fallet med den kvinnliga rådmannen, vars tjänstledighet för barnsbörd inte räknades som likvärdig med den tjänstledighet en man har för militärtjänst. Dessa båda kategoriers problem måste lösas gemensamt och tillsammans med männen. Vi borde se till att den hemarbetande kvinnan får bättre villkor när det gäller socialförsäkringar, vårdbidrag och dylikt lika väl som vi borde se till att en kvinnlig rådman inte behandlas så som skedde. Det finns alltså ingen anledning att fördjupa klyftan mellan kvinnorna, utan vi borde i stället gå fram gemensamt, angripa och försöka lösa de olika problem som finns. Vi måste få en ny debatt; inte minst de politiska kvinnoförbunden måste se sitt ansvar för alla kvinnor och initiera debatten. Jag tror på möjligheten av ett gemensamt arbete på detta område, därför att jag tror att vi i stort sett kan vara överens om målsättningen, d.v.s. om kvinnans roll i samhällslivet.

Jag vill som en del av denna målsättning se en ökad ekonomisk självständighet för varje individ. Jag vill även ha en ny syn på modersfunktionen och därmed också ökad insikt av fadersfunktionens betydelse. Jag kommer sedan in på det avsnitt av debatten där aggressionerna sätter in som värst. Det gäller valfriheten. Det är inte bara det att det i praktiken inte finns någon valfrihet eller någon valmöjlighet för kvinnorna. Inte ens i de: batten och i teorin lämnas något verkligt utrymme för valfriheten. Det är precis som med kejsarens nya kläder; det talas så riktigt och vackert om valfriheten att man nästan tror att den finns ända tills man alldeles som barnet i sagan upptäcker att det inte finns någon täckning för talet — det är bara tomma ord. »Ut med hemmafruarna på arbetsmarknaden!» Det är ett av många kategoriska slagord. Där finns ingen valfrihet. »Hemmafruarna snöper barnen i deras utveckling», säger enligt pressen ett socialdemokratiskt statsråd. Och regeringen aviserar en höjning av skatten för familjer där bara ena maken arbetar. Det är sannerligen inte heller någon valfrihet. Det är bekvämt att gömma sig bakom ordet valfrihet, därför att det är någonting som vi alla vill ha, men den finns inte ens i teorin, ännu mindre i praktiken. Vi har på många platser i vårt land ett ensidigt näringsliv som över huvud taget inte erbjuder kvinnorna några arbetsmöjligheter. Och där det finns arbetsmöjligheter finns det inte alltid daghemsplatser eller andra möjligheter till barntillsyn. Man frågar sig: Hur ser kvinnornas utbildning ut? Det är många som inte har mer än sexårig folkskola. Vilka satsningar gör samhället där? Hur värderar man över huvud taget det arbete en hemarbetande kvinna utför? Är inte det en samhällsinsats som också den är värd pengar, om vi skall räkna ekonomiskt? Är det inte en samhällsinsats som somliga kvinnor gör när de arbetar i hemmet med hushållsarbete, med uppfostran o.s.v.? Vidare har vi alla de kvinnor som sköter åldriga föräldrar — det är också en samhällsinsats som inte värderas. Jag skall inte bli patetisk, men jag frågar mig, om verkligen inte alla dessa hemmaarbetande kvinnor har betytt någonting i vårt samhälle. Har de ändå inte medverkat till att skapa goda hem och därmed ge våra barn och ungdomar en god grund att bygga på och goda livsbetingelser? Respekt för människors arbete och människors insatser i samhället trodde man var någonting självklart, men det verkar som om det skulle behövas speciell upplysning om det. Hela situationen i dag vittnar om ett svek mot hundratusentals kvinnor i vårt land. »Ut på arbetsmarknaden!» säger man. Man lägger straffskatt på dem, och man fördyrar hushållsapparaterna med 4 procent. Var finns de positiva åtgärderna och insatserna för att göra dessa kvinnors ställning lättare? Vad har man nu åstadkommit med den hätska debatt som har förts? Man har lagt ännu mera sten på en redan tung börda.

Detta har man svart på vitt på, eftersom ett socialdemokratisk statsråd fortfarande enligt pressen säger att dessa mödrar hindrar sina barns utveckling. Hur kan ett samhälle behandla individer på detta sätt? Jag tycker att dessa onyanserade, intoleranta angrepp på en stor grupp av kvinnor är och kommer att förbli en skamfläck för vårt samhälle. Jag vill utrycka som min mening att dessa kvinnor har gjort insatser som samhället i stället borde vara tacksamt för. De hemmaarbetande kvinnorna har, förutom denna psykiska press som samhället lagt på dem, även konkreta problem av stora mått. Vi har småbarnsmodern som ofta upplever en svår isolering, även om hon har en ansvarsde lande make. Hon får problem med barnpassning och barnsjukdomar som lägger hinder i vägen för tänkta planer. Vi har modern med de litet äldre barnen vilka börjar komma upp i tonåren, med allt vad det innebär av problem, oro och stress. Vi har inte minst kvinnan i 40—45-årsåldern, vars barn har vuxit upp och som plötsligt står där utan arbete, utan utbildning och utan uppgifter i livet. Här ryms en djup tragik. Vad skall dessa kvinnor göra? De vet att de redan vid 45-årsåldern räknas som Ööveråriga på arbetsmarknaden med den åldershysteri som förekommer i vårt land i dag. Själv anser de sig vara i sina bästa år. är det stimulerande att över huvud taget ge sig in i en utbildning, när man vet att man betraktas som överårig redan när man börjar den? Vi har kvinnorna som måste arbeta hemma, de som arbetar i det egna företaget, affären, jordbruket. Vi kan som exempel ta jordbrukarhustrun. Hon arbetar tidiga morgnar och sena kvällar, hon sköter ladugård, djur, barn och hushåll. Redan det är en tung arbetsbörda. Nu skall hon drabbas ännu hårdare för att hon inte arbetar utanför hemmet. Vi har vidare alla de kvinnor som är gifta med män som reser och som har barn i familjen, de som är gifta med sjömän av olika slag, flygare, kanske riksdagsmän eller handelsresande. Var kommer de in i bilden? Man kan visst ha visioner om hur i ett framtida samhälle man och kvinna skall arbeta tillsammans och dela ansvar i allt, men att söka materialisera visioner för vilka det inte finns underlag och möjligheter är inte någon realistisk politik. En realistisk politik är att visserligen ha målsättningen klar för sig men också att se verkligheten sådan den är. En realistisk politik är att inte jaga människor som villebråd, utan ge upplysningar om målsättningen, informera om de arbetskraftsbehov som finns i samhället, om de insatser som man där förväntar sig av kvinnorna. Det är att man först skapar förutsättningarna för kvinnorna att fungera på arbetsmarknaden, sedan visar vad man har att bjuda och så säger till kvinnorna: » Var så goda och välj!» Det fria valet skall vi väl ändå få ha? Jag tror det var herr Mossberg som i ett tidigare anförande sade, att det är arbetarrörelsens politiska samhällssyn som präglar vårt samhälle i dag. Jag tror att han har helt rätt när det gäller de hemmaarbetande kvinnornas situation — det är den socialdemokratiska politiska samhällssynen som där tar sig uttryck.

Jag är övertygad om att kvinnorna känner sitt samhällsansvar och fortsätter att söka sig nya vägar för att på skilda sätt bära det ansvaret genom arbete och insatser både i hemmen och på arbetsmarknaden.

Herr talman! Tillåt mig hjälpa fru Jonäng med en liten terminologisk finess! Man kan indela kvinnorna i två grupper: de som arbetar hemma och de som arbetar både borta och hemma. De som arbetar borta, på deltid eller på heltid, arbetar också hemma. Jag har ännu aldrig träffat på någon yrkeskvinna — jag skäms inte för att använda det ordet — som har det lika väl ställt med service som en man i motsvarande inkomstklass med hemmafru. Valfriheten existerar inte, säger fru Jonäng. Jag är inte säker på att det är den sortens valfrihet vi vill ha, att en fullt frisk vuxen arbetsför människa skall ägna hela sin arbetskraft åt att skö ta den personliga servicen för en vuxen, frisk, arbetsför karl och eventuellt några ungdomar. Jag tycker inte det kan kallas för straffskatt, om det skall betalas skatt för detta arbete. Varför skall inte alla människor betala skatt för sin lön? Nu är detta en abstrakt teckning av situationen. Jag bortser med flit från dem som har småbarn och verkligen sköter dessa — det är fullt tänkbart att de bör ha vårdlön av samhället. Jag tänker i stället på dem vilkas barn har flugit ut ur boet. Fru Jonäng sade att de plötsligt står utan arbete. Men skall de fortsätta att leva utan att arbeta? I den praktiska frågan som har med särbeskattning och sambeskattning att göra tror jag att fru Jonäng och jag och våra partier är något så när ense om att det blir förskräckliga övergångssvårigheter för alla de kvinnor som genom särbeskattningen eventuellt — vi har ju ännu inte sett tabellen — får ekonomiska svårigheter och som arbetsmarknaden verkligen inte ropar efter. Men det finns nog i grund och botten ingen möjlighet att lösa dessa frågor utan en utredning av det slag som vi i flera år har motionerat om och kommer att motionera om även i år, nämligen en verkligt rejäl nationalekonomisk utvärdering av hemarbetet, vem som än utför det. Det går inte att diskutera sådant här, innan man har ordentligt sifferunderlag eller åtminstone någon form av vägoch mätbara storheter att bygga på. Herr talman! Jag skulle sedan faktiskt vilja anknyta till vad herr Oskarson började sitt anförande med. Han talade om de stora och ökande luftkuber som vi här i kammaren vid denna tid på kvällen har tillgång till. Han sade också att han ville tala om en av de verkligt stora frågor som ingen hade talat om tidigare i remissdebatten. Jag skulle också vilja gå in på en annan som jag tycker otroligt stor och väsentlig fråga, som jag tror inte har berörts här något vidare. Det är naturligtvis miljövården. »Det är ett tecken på att vi har misslyckats med att kontrollera vår teknologi, när vi har utvecklat ett system för att ge ren luft åt en människa på månen, men inte kan göra detsamma för invånarna i våra städer.> Det var en amerikan som sade detta för två år sedan. Det har bara blivit än mer aktuellt sedan dess. Det har kommit fler människor till månen, vi har fått värre luftföroreningar i våra städer. Men det intressantaste ordet i det där lilla citatet är faktiskt det lilla ordet »>vi>. Vilka är »vi>, som kan så mycket teknologi och kontrollerar den så illa? Ja, i en mening är det förstås hela mänskligheten. I en annan mening är det våra representanter bland forskare och politiker. Vi är tvungna att tänka globalt nu för tiden på ett sätt som aldrig förr. Detta är vad beträffar miljövården fullständigt självklart. Man får nya och hemska exempel på det varje dag. Jag skulle vilja uppbygga kammaren med ett litet exempel på detta. I oktober i fjol framlades och accep :erades en rapport om jordens allmänna niljöproblem av den högsta vetenskapliga kompetens man kan få tag i. Det är någonting som heter ICSU, en internationell sammanslutning av alla världens olika forskarförbund. Den hade bett en ryss, en engelsman och en svensk att göra en rapport. I denna nämnde man bl.a. på tal om farorna för föroreningar av världshaven dels risken för oljeutsläpp, dels risken att olika djuroch växtarter skadas så att man förlorar vissa naturliga varningssignaler och slutligen att alla gifter som slängs ut i vattnet förr eller senare kommer tillbaka till människorna. Det låter ju rysligt nog. Men ungefär samtidigt i höstas var det en annan professor — han hette Lamont C. Cole vid Cornell University — som talade om sina farhågor för världshaven. De hade en ny storleksgrad. Han påvisade nämligen, att i de industrialiserade delarna av världen producerar vi bara ungefär 60 procent av det syre som samtidigt går åt. Var kommer resten ifrån? Den kommer huvudsakligen från oceanens yta. Där simmar omkring plankton, som producerar omkring 70 procent av allt det syre som släpps ut i atmosfären varje år. Nu förhåller det sig så, att USA skickar ständigt och jämt tankbåtar till Vietnam med oerhörda mängder av någonting som heter picloram, ett mycket kraftigt växtdödande medel. Det användes för att avlöva de vietnamesiska skogarna. Om man nu tänker sig att någon eller några av dessa tankbåtar råkar ut för en olycka, vilket ju kan hända, så sjunker den med allt sitt innehåll i Stilla Oceanen. Det vore kanske bra för Vietnam, men vad skulle hända med planktonlagren på Stilla Oceanens yta? Det vet ingen, inte ens de som tillverkar detta gift. Vad man vet är att picloram är så giftigt, att när man använder gödsel efter djur som har ätit växter besprutade med picloram dör all växtlighet som man använder denna gödsel till. Vi — vilket alltså i detta speciella fall betyder USA:s försvarsministerium — har alltså mer eller mindre i vår makt att stoppa denna planets syretillförsel eller i varje fall en väsentlig del av den. Detta är den sorts problem som man hoppas kommer att bli behandlade vid den miljövårdskonferens som FN om två år håller i Stockholm. Det är av största vikt att den konferensen får bli en verkligt politisk konferens, där inga vetenskapliga fakta tystas och där konsekvenserna tydligt uttalas. En uppvisning i nationella skönmålningar, som det finns vissa anledningar att frukta, har vi inte någon glädje av — vi, jordens befolkning, jordens nationer och den enskilde Svensson. Men medan vi håller på att arbeta på de internationella miljövårdsorgan, som jag anser vara en av våra mest väsentliga utrikespolitiska uppgifter, måste vi även försöka få miljövården inom våra egna gränser att fungera bättre. Jag vill i detta sammanhang bara ta upp några få punkter. Vi behöver en mera miljövårdsinriktad fysisk riksplanering och parlamentarisk representation i denna. Icke ens jordbruksministerns utlovade informationsorgan kan riktigt ersätta den reella insyn som behövs i fråga om användningen av våra naturresurser. Vidare erfordras en förutsättningslös diskussion om de medel som skall användas för att komma till rätta med miljöförstöringen, d.v.s. om det skall vara avgifter eller direkta förbud. I remissvaret till FN angående just 1972 års konferens står det, att avgifter är så mycket besvärligare att bestämma och administrera än förbud och att de senare därför anses bättre. Men detta kan ju inte vara avgjort en gång för alla. Givetvis finns det fall där avgifter vore bättre, t.ex. när det gäller en mycket stor vara som är besvärlig, fast inte livsfarlig, och som är mycket svår att ersätta med något annat. En parlamentarisk kommitté som undersöker och avväger alla slags åtgärder — avgifter, förbud 0. s. v. — är nödvändig för att man skall kunna använda alla dessa medel på effektivaste sätt. Vidare behöver vi också mer än vi denna gång lovats av undervisningsministern i fråga om den forskning, som gör att vi kan förstå konsekvenserna av våra åtgärder, innan vi vidtar dem. Detta är definitionen på ekologin, enligt vad professor Lamont C. Coles framhållit i den uppsats jag nyss citerade. Ekologin är läran om det sömlösa, biologiska fält av ömsesidiga påverkningar och reaktioner, som vi alla är inflätade i och inte kan komma ur, vare sig människor, plankton eller pingviner på Antarktis. Ekologerna, som vi alltså borde ge mera pengar, lär oss bl.a. att betrakta våra sopor som någonting som vi inte bör sopa under mattan och hoppas att ingen ser, utan som en värdefull tillgång, en oumbärlig del av hela jordens ingalunda outtömliga resurser. Vi måste här i landet uppmuntra den forskning som visar hur man även i nutida tätorter kan upprätthålla den naturens kretsgång, som var så självklar på den gamla bondgården. Slutligen behövs ekologerna för att vår u-hjälp inte skall bli mera till skada än nytta. I rapporten från de vetenskapliga organisationernas internationella råd, som jag citerade i början, uttrycks saken på följande sätt: »Det bör vara de utvecklade ländernas särskilda ansvar att se till, att varje industri som de finansierar i utvecklingsländerna, arbetar under en hög grad av ekologisk kontroll. Då det sällan finns någon lokal lagstiftning om detta, kan annars en situation utvecklas, som är mycket värre än vad industrinationen skulle tolerera på hemmaplan. Människan har helt enkelt inte råd att upprepa denna typ av misstag. Innan tekniskt bistånd garanteras, bör välkvalificerade ekologiska rådgivare alltid höras. Detta är av särskild vikt när det gäller internationella projekt, och naturligtvis har frågan en särskild räckvidd i tropiska områden, där en ökad teknologisk inverkan på föga kända eko-system skulle kunna ha förödande och långvariga effekter.» Det här är en av anledningarna till kravet på att ekologisk forskning i Sverige måste utvidgas, så att vi får råd att sända goda experter inom denna vetenskap till vart och ett av våra u-landsprojekt. Vi är skyldiga u-länderna detta, och med »vi> menar jag faktiskt oss här. Det är att beklaga, att statens naturvetenskapliga forskningsråds begäran om ökat stöd till ekologisk forskning inte har kunna bifallas denna gång. Detta kommer att tillhöra de väsentliga frågorna vid FN-konferensen år 1972;

Herr talman! Jag skall inte ingå i någon mera omfattande polemik med fru Anér. I mitt förra anförande sade jag att jag tror på en ökad ekonomisk självständighet för varje individ, men så länge vi inte har ett individuellt system på inkomstsidan kan vi inte heller ha en individuell beskattning. Sedan vill jag också understryka vad jag sade om valfriheten. Den måste finnas i vårt samhälle. Och det finns inga andra grupper av människor som förmenas friheten att välja arbete.
Herr talman! Detta mitt inlägg skall verkligen bli kort: Hur många ensamma mödrar har möjlighet att välja hemmafruns tillvaro?
Herr talman! Jag vill börja med att framföra ett uppriktigt tack till fru Jonäng för ett anförande som enligt min mening var denna remissdebatts stora händelse. Jag kan instämma i praktiskt taget varje ord hon sade — utom i det att vi skall försöka få en ersättning för ordet hemmafru. Jag tycker tvärtom att vi skall använda det ordet så mycket som möjligt för att få in i människors medvetande att ordet hemmafru är en hedersbeteckning. Det finns inget annat yrke som innebär så mycket arbete. En del människor har tydligen den uppfattningen att hemmafruar är sådana kvinnor som förekom i Allers Familjejournal i min barndom, vilka låg på en divan och åt praliner och läste romaner, men de människorna har verkligen ingenting med dagens hemmafruar att göra. Jag tycker alltså, fru Jonäng, att vi i stället skall enas om att använda ordet hemmafru så mycket som möjligt och inte söka någon ersättning för det. Sedan går jag över till vad jag hade tänkt säga innan fru Jonäng förvred huvudet på mig — om jag så får säga. Denna debatt har till stor del rört sig om den varslade skärpningen av arvsoch förmögenhetsskatterna samt — genom kommunalskatteavdragets slopande — indirekt också av inkomstskatten. I går visade finansministern påtaglig irritation över att, som han uttryckte det, oppositionen ville flytta in i kanslihuset för att påverka utformningen av skatteförslaget. Men är det inte just det som är meningen med remissdebatten? Det gäller ju att åtminstone få en fot i dörrspringan innan propositionen avlämnas, för att oppositionen på det sättet skall kunna framföra åsikter som till äventyrs inte kommit fram under frågans remissbehandling. Har regeringen en gång bundit sig i propositionen, så hjälper — med ett parti i absolut majoritetsställning — de 15 dagarnas motionstid föga för oppositionen. Erfarenheterna från förra årets riksdag visar bara alltför tydligt att regeringens trogna transportkompani under utskottsbehandlingen inte vågar ändra så mycket som en bokstav i propositionerna. Det är för övrigt den saken som gör det fullt befogat att i dag tala om ett maktfullkomlighetens enpartivälde eller, som någon betecknat det, demokratur snarare än demokrati, eftersom en av de allra viktigaste byggstenarna i demokratin saknas, nämligen hänsyn till motparten, viljan att kompromissa. Den där foten i dörrspringan, som finansministern tyckte så illa om, är i år faktiskt väl på sin plats. Kapitalskattekomplexet har t.ex. varit föremål för en utredning, som sannerligen inte har gjort skäl för namnet. I vänboken till Tage Erlander utlovar SSU-ordföranden Ringholm tre saker som skall genomföras, nämligen 2. alla produktionsmedel skall överföras till staten, Redan av denna uppdelning av frågorna framgår att han inte har klart för sig att marken också är ett produktionsmedel, men den uppfattningen, eller snarare missuppfattningen, är han inte ensam om. Vad man efter SSU-ordförandens hotelser om produktionsmedlens förstatligande frågat sig är, om reformen skall ske mot ersättning eller inte. Finansministerns uttalande att han i huvudsak avser att följa kapitalskatteberedningens förslag, tydligen utan hänsyn till vad som kommer att sägas i remissyttrandena, har givit oss svaret på den frågan: det blir konfiskation. Ty när man genomdriver en beskattning som man vet inte ens teoretiskt kommer att kunna bäras av löpande inkomster, så är det ingenting annat än konfiskation — som ju är det litet finare uttrycket för den stöld i statlig regi som det innebär att under sken av lag och rätt tillägna sig annans egendom. Nog är det märkligt, minst sagt, att en offentlig utredning lämnar ifrån sig ett sådant verk som det som kapitalskatteberedningen presterat utan att ens göra någon kontroll av dess verkningar med hjälp av självdeklarationerna för något hundratal företag. Kan man verkligen betala ut arvodena för ett så miserabelt arbete? Utredningsordföranden och utredningsmajoriteten borde antingen åläggas att på egen bekostnad göra den kontroll som man inte behagat genomföra eller återbetala sina arvoden. Vårt utredningsväsende får helt enkelt inte tillåtas spåra ur på ett sådant sätt. Något ansvar för följderna av sitt förslag har väl ändå en utredning. Finansministern förklarade i går för oss att förslaget i vissa fall kunde medföra besvärligheter, och vi får väl vara tacksamma för att han hade kommit underfund härmed och även hoppas att han tills vidare lägger förslaget på is. Gör han inte det, har han nämligen antingen inte förstått något — vilket i förbigående sagt vore högst otroligt — eller visat att han är ute i rena socialiseringsärenden, trots att vi väl hade hoppats att åren skulle ha givit honom det goda omdöme som SSU-ordföranden genom sin ungdom helt naturligt ännu ej hunnit få. Nog var det betänkligt att i går höra finansministern beskriva den skillnad han anser i skattehänseende finnas mellan den företagare, som har hela sin förmögenhet bunden i företagets arbete, och en kapitalägare, som placerat sina besparingar i aktier och obligationer. I det senare fallet var det, om jag rätt uppfattade herr Sträng, bara att konstatera vad vederbörande kunde behöva och sedan låta staten ta hand om resten. Närmare kan vi i så fall knappast komma Grönköpings Veckoblads förslag häromåret att alla inkomster direkt skulle gå till staten, dit de ju ändå förr eller senare skulle komma, varefter staten tillerkände varje medborgare vad vederbörande bedömdes behöva för sitt uppehälle. Det är tyvärr nödvändigt att påpeka för kammarledamöterna att arvsskatten redan nu är så hög, att den bara i undantagsfall hinner betalas av under en företagares livstid, varför restskuld hopas på restskuld. Likviditetsläget för våra små och medelstora företag är sådant, att varje ny utgift inom en mycket begränsad ram innebär slopande av någon förbättringseller underhållsåtgärd. Kanske det i detta sammanhang också får påpekas, att inte ens våra allra största jordbruk såsom företag betraktade är mer än medelstora. Sprängs av nya, icke övervältringsbara skatter företagets ekonomiska ram, måste de tillgångar som över huvud taget går att sälja realiseras — kreatur eller vad det i övrigt kan vara — och därefter följer beträffande jordbruken styckning av de stora rationella brukningsenheter, som våra jordbruksministrar i middagstal och vid kreatursutställningar brukat prisa såsom önskvärda. Om det skett i avsiktligt hyckleri eller på grund av bristande samråd med finansministern vill jag låta vara osagt. Och vad händer med de fideikommiss, som man i samband med avvecklingslagens tillkomst förklarat vara av sådan betydelse att de inte får splittras? I dessa kan man inte sedan lösöret skingrats stycka av bitar för att i tider av kreditstopp få pengar till skatten. Det kan väl inte gärna betraktas som oförsynt om vi som — såvida finansministern enligt sitt uttalande i huvudsak accepterar kapitalskatteberedningens förslag — inom bara ett par år måste gå från vår egendom och våra företag begär ett klart besked om vad staten tänker göra med anläggningarna. Det är inte alls bara fråga om dåliga, fallfärdiga företag utan om mängder av solida sådana, som dock har en likviditet vilken inte tål sådana nya påfrestningar. Jag har begärt ett sådant besked, för första gången för sju år sedan, och har senast upprepat det flera gånger, senast kort före jul. Herr Antonsson ställde samma fråga i går i sitt utomordentliga anförande, men naturligtvis har ingen av oss fått något svar. Så långt sträcker sig tydligen inte de socialdemokratiska visionerna. Så några ord om naturvården, där i takt med förändringarna i brukningsoch ägareförhållandena farorna för kulturlandskapet ökar. Jordbruksministern uttalar att man i stället för att betala markägarna intrångsersättningar framför allt bör lämna kommunerna bidrag för köp av naturvårdsområden. Man får väl hoppas att den meningen inte tolkas så, att enbart kommunala markförvärv kan få bidrag. Det måste vara ett både—och, och jordbruksministern har ju faktiskt också skrivit så att ersättning kommer att kunna utgå för att gottgöra markägare för intrång. Det sista lär på lång sikt bli det avgjort billigaste. Några yttranden av naturvårdsverkets chef vid ungdomens miljövårdsriksdag för ett par veckor sedan tillsammans med vad underordnade tjäns temän i jordbruksdepartementet vid andra tillfällen låtit undslippa sig är emellertid ägnade att inge farhågor. Man tycks vara inne på att slopa all ersättning för vägrad rätt till grustäkt eller till bebyggelse enligt den strandlag som jag för övrigt är en glödande anhängare av. Förmodligen är det missuppfattningen att marken inte skulle vara något produktionsmedel som är framme och spökar igen. Förstår man då inte i verk och departement att det inte går att först skattevägen krama ur markägarna den sista droppen och därefter beröva dem även den inkomstkälla som skulle kunna ge dem möjlighet att leva ett par år till? Men otack är som bekant världens lön. Kom ihåg att det är bonden — likgiltigt om han har 2 eller 20 000 hektar — som genom vidtagna eller underlåtna åtgärder generation efter generation skapat och vidmakthållit det kulturlandskap om vilket vi i dag med all rätt vill slå vakt. Det kan aldrig skyddas på annat sätt än genom att hävdas med samma metoder som en' gång skapat det. Det är marginalkostnader som tvingat markägarna att överge dessa gamla metoder — billigast och bäst måste det därför ur alla synpunkter bli att, om vi anser ett område av större utsträckning skyddsvärt, betala just de där marginalkostnaderna till markägaren som ersättning för hans landskapsvård i stället för att förlita oss på arbetsmarknadsstyrelsens röjarlag. De röjarlagen gör ett så förnämligt arbete som möjligt är med yxa, såg och kemikalier, men någon ersättning för kreatursmulen är de inte. Vi kan väl på litet håll skapa intryck av kulturlandskap, men det är nu en gång så att sedan betet upphört, sedan kreatursmulen inte längre gör ett urval av de växter som skall finnas, ändrar örtskiktet mycket snabbt karaktär så grundligt att landskapet blir ett surrogat för det äkta kulturlandskapet — det får bara namnet gemensamt med detta. Jag har den allra största aktning för arbetsmarknadsstyrelsen. Den är ett handlingskraftigt ämbetsverk, välgörande fritt från byråkrati, men regeringen måtte inte ha samma åsikt. Tvärtom kan det inte gärna uppfattas annat än som ett mördande underbetyg för verket att man över huvud taget diskuterar vandalisering av arbetsmarknadsskäl av våra få återstående älvar. Man anser tydligen verket så odugligt till att skaffa arbete åt den personal som blir ledig inom vattenfallsverket, att man för dessa svårigheter på kort tid måste för alltid offra Vindelälven och andra vattendrag i stället för att t.ex. bygga ut norra stambanan för dubbelspår eller snabbare trafik och andra åtgärder. Den dom som kommer att avkunnas över oss och vår generation av vår ungdom och senare generationer, som vi i vår själviskhet berövat möjligheterna att få uppleva allt vad älvarna har att bjuda och att kunna med dem som referensområden studera miljövårdsproblemen, kommer att bli skoningslöst hård — och det med rätta. Vi får verkligen hoppas att den bebådade propositionen i detta avseende ser litet längre än vad utbyggnadsintressena förmått. I annat fall bör vårt land snarast dra sig ur det europeiska naturvårdsåret och avsäga sig värdskapet för 1972 års miljövårdskonferens. Till sist, herr talman, några ord om försvarsfrågan. Den nu gällande överenskommelsen, som för övrigt inte är någon överenskommelse, löper snart ut, och det är hög tid att en ny försvarsutredning tillsättes. Försvarsministerns meddelande om att det skall ske efter valet tyder just inte på någon större brådska för hans del. Men vart har försvarsdebatten tagit vägen? I ett läge som dagens med oro överallt utanför våra gränser och sannerligen inte långt härifrån borde väl diskussionens vågor gå skyhöga. Därför måste man med beklagande konstatera att försvarsminis terns beryktade munkorgsparagraf i tjänstereglementet för krigsmakten haft effekt. Åsikter som varit obehagligt stridande mot hans egna har strypts tillsammans med hela debattlusten. Det är på tiden att yttrandefriheten återställs, och jag vill sluta med att uttala den förhoppningen att försvarsministern måtte förstå att den paragrafen varit mera till skada än till nytta och att han därför upphäver den eller åtminstone låter omarbeta den så att den blir absolut entydig.

Herr talman! Herr Ringaby sade i sin inledning att han skulle bli kritisk. Jag tyckte att han uppträdde i sin vanliga stil, d.v.s. rent reaktionärt. Efter att ha räknat upp en hel del felaktiga åtgärder som regeringen skulle ha vidtagit väntade jag mig att herr Ringaby skulle ta fram rottingen och säga: Nu får det vara nog! Något av samma ton hade också den föregående talaren. Nu svider det i skinnet då man skall hjälpa till och betala kravet på jämlikhet. Då reser man borst. När man suttit under två dagar och lyssnat på den borgerliga oppositionen och dess negativism mot regeringens politik, blir man storligen förvånad. Tror de borgerliga själva att detta skall gå i det svenska folket om man ser tillbaka på den utveckling som skett under den tid socialdemokraterna suttit i regeringsställning? Det är fakta och inte vackra fraser och löften som ger politiken förtroende och framgång. Jag tror att detta har väglett de svenska medborgarna så att socialdemokraterna har fått ansvaret att styra vårt land i över 30 år. Men det borgerliga valfläsket är lika späckat i år som under föregående valår. Trots vissa bekymmersamma frågor som återstår att lösa borde de borgerliga kunna kosta på sig några erkännande ord för det positiva som regeringen har uträttat. Med den snabba utveckling som sker på olika områden kommer vi alltid att ställas inför svåra uppgifter. Efterklokhetens princip är borgarnas ständigt återkommande vapen. Det går inte att tillfredsställa alla på en gång, och därför måste det ske en avvägning. Om vi skulle ha haft en borgerlig regering i vårt land under den tid socialdemokraterna har haft regeringsansvaret, hade säkert klassamhället skapat ännu större orättvisor för arbetarklassen. Med den politik som regeringen fört har vi kommit ett långt stycke på väg mot jämlikhet. Jag tror inte att någon kan förneka detta. Jag skall villigt erkänna att det ännu återstår mycket att göra, men detta kan endast en arbetarvänlig, arbetsduglig socialdemokratisk regering klara, det har vi redan bevis för. Jag skall nu övergå till att beröra Norrlandsproblemen och framföra de synpunkter som jag kommit fram till genom diskussioner om vardagsmänniskans syn på dessa problem. Jag bor i en landsända och i ett län med stora sysselsättningsoch avfolkningsproblem. Jämtlands län har haft den största procentuella befolkningsutflyttningen sedan mitten av 1950-talet. Men jag är medveten om att regeringen känner till detta. Vi har genom uppvaktningar i olika sammanhang påmint berörda statsråd och regeringen om detta, och vi hoppas få allt det stöd och den hjälp vi behöver för att rätta till rådande förhållanden. Vi får inte blunda för att Jämtlands län och övriga Norrlandslän är utpräglade skogslän, och det är i första hand rationaliseringen inom skogsnäringen som friställt arbetskraft, och detta har skapat sysselsättningsbekymmer. Det har gjorts en hel del för att rätta till situationen, men inte tillräckligt. Här måste alla med förenade krafter bidra till en positiv lösning, inte minst skogsbolagen och skogsägarföreningarna, men hela ansvaret övervältras på staten. Man menar att det är regeringens uppgift att klara svårigheterna. Vi alla är dock en del av staten, och därför har vi ett visst ansvar. Enbart kritik löser inte problemen, men det gör de positiva åtgärderna. Befolkningen i Jämtlands län minskade med cirka 1740 personer under år 1969. Detta är ungefär 350 fler än under 1968, vilket innebär det näst högsta minskningstalet — efter Norrbottens län — om man jämför de sju län som uppvisar minskad folkmängd. Den tilltagande befolkningsminskningen är ett resultat dels av ett ökande flyttningsunderskott, dels av att födelsenettot, som under 1968 låg kring plus minus noll, under 1969 varit klart negativt med flera döda än födda. Det sistnämnda inger särskild oro, vilket har framhållits tidigare från denna talarstol. Den bedrivna lokaliseringspolitiken är ett led i strävandena att motverka utflyttningen. För att man i tid skall kunna stoppa upp denna måste emellertid åtgärder sättas in omedelbart. Man får inte vänta tills länet har brist på arbetskraft. Jag vill dock tillägga att jag har tillit till regeringen även i det fallet. En onormal åldersfördelning skapar ytterligare problem för Norrlandslänen. Som exempel kan nämnas kommunernas kostnader för pensionärernas bostadstillägg. Pensionärerna skall helt naturligt ha rätt till bostadsbidrag, men kanske staten borde ikläda sig hela kostnaden för dessa. Det är inte säkert att skatteutjämningsmedel täcker alla utgifter som överförs på glesbygdskommunerna. Har jag fel på den punkten är jag villig att ta tillbaka detta påstående. En översyn borde emellertid göras. Det påstås att pengar finns för industrilokalisering men att det är svårt att få tag i industriföretagare som är villiga att etablera sig inom lokaliseringsområdet. Om det förhåller sig så, bör en styrning av företagen ske, och i första hand bör statliga industrier anläggas där. På detta sätt har regeringen en möjlighet att hämma utflyttningen och ge människorna i Norrland en chans att leva kvar. Jag tror att detta är den enda metoden att snabbt stoppa utflyttningen. Genom undersökningar har man kunnat konstatera att familjer och enskilda som redan flyttat från Norrland är villiga att flytta tillbaka, om de kan få arbete. Det är emellertid en kommunal angelägenhet att skapa förutsättningar för industrilokaliseringen i form av bostäder och servicemöjligheter av olika slag. Då det gäller mitt eget län med dess långa avstånd tror jag att vi får satsa på flera än tre prioriteringsorter. Ett industricentrum med underleverantörer i mindre orter är en bra lösning. Jag vill återigen starkt betona att en ännu kraftigare satsning på industrier inom Norrlandslänen är nödvändig, och den måste ske snabbt. Jag har i denna kammare för någon tid sedan i en interpellation framfört den åsikten till inrikesministern, att i de delar av Norrland, där turistnäringen är den enda näring som man kan tänka sig som lokaliseringsobjekt för att ge befolkningen sysselsättning, bör samma stöd ges åt den som åt industrilokaliseringen. Jag vill, herr talman, utveckla dessa tankegångar något vidare i dag. Licentiat Anders Alvarsson hävdar i en detaljerad studie av glesbygdsproblemet att ett ökat turistbidrag kan stoppa avfolkningen av Norrland. Enligt uppgifter som jag erhållit är man ganska restriktiv då det gäller stödet till turistnäringen, men jag tror på Alvarssons utredning. Turistnäringen är ett värdefullt komplement till industrilokaliseringen. Jag vill upprepa vad jag sade i samband med interpellationssvaret. En kommun i Jämtlands län får cirka 60 procent av kommunalskatten från turistnäringen. Det belyser väl turistnäringens stora betydelse för kommunerna. Man har räknat ut att ca 400 miljoner kronor tillförs stat och kommun genom den. En mer framåtriktad planering måste göras för att fylla det behov av områden med fritidsanläggningar som följer med förkortad arbetstid, ökade inkomster och den ökade press på den enskilde som det moderna arbetslivet för med sig. Staten måste enligt min mening hjälpa till genom att vidta ännu kraftigare stödåtgärder för att stimulera denna näringsgren. En ökad satsning på den svenska turismen kan även bidra till att skapa bättre balans mellan turistströmmen till utlandet och till vårt eget land. Enligt uppgift har turistströmmen från utlandet ökat kraftigt de senaste åren. Man har beräknat att det kostar samhället lågt räknat 200 000—250 000 kronor att flytta en familj från Norrland till södra Sverige. Den vinst som näringslivet får förlorar staten i omställningskostnader, enligt Alvarsson. Man bör i stället subventionera långsiktiga åtgärder i Norrland; det skapar binäringar som också ger sysselsättning. För en del områden i Jämtlands län kommer en ökad satsning på turistnäringen säkerligen att få stor betydelse för sysselsättningen. Det är därför angeläget att utredningen om lokaliseringsstöd till turistnäringen påskyndas så att riksdagen med det snaraste får ta ställning till denna viktiga fråga. Ett mer transportvänligt klimat inom lokaliseringsområdet bör också skapas) De lokaliseringspolitiska stödåtgärderna har i viss mån motverkats av kraftigt stigande transportkostnader. Detta gäller godstransport på järnväg och landsväg samt persontransport med järnväg och flyg. Det måste vara till nackdel för de områden som har långa transporter. För att stimulera det norrländska näringslivet och åstadkomma en livligare lokalisering borde någon form av subventionerade fraktkostnader tillämpas. Denna fråga har disku terats under många år, men ännu har den inte fått någon lösning. Indragning av stationsanhalter, höjda godsoch persontaxor samt hotande järnvägsnedläggelser lockar heller inte företagare till lokaliseringsområdet. En enhetlig zontaxa för oljetransporter och telefonförbindelser borde tilllämpas för hela landet. Som det nu är kommer Norrland i kläm. Inlösen av egnahem, då personer inte kan beredas varaktig sysselsättning inom hemorten, är också en viktig fråga som bör tas upp till omprövning. Det kan inte vara riktigt att den som blir arbetslös och måste sälja sitt egnahem för att flytta till annan ort ensam skall svara för förlusterna. Här bör staten träda emellan. Detta drabbar mest norrlänningar då det stora flertalet inlösta egnahem varit belägna i Norrland; av 211 sådana var alla utom 3 belägna i Norrlandslän. Det finns även andra frågor som staten bör hjälpa till att lösa: anställningen av lågavlönade inom SJ, av landsvägsbussförare etc. Bussförarna har framfört krav på att få bli tjänstemannaanställda, men trots utredningar och underhandlingar har de inte fått sina krav tillgodosedda. Jaktfrågorna väntar också på sin lösning. Framför allt bör vi få mer demokratiska bestämmelser för älgjakten. Då en utredning pågår skall jag emellertid inte orda mer härom utan avvakta de resultat som den kan leda till. Det är inte för att kverulera som jag har tagit upp dessa frågor; de är viktiga för vardagsmänniskan i hennes dagliga gärning, och jag hoppas att de kommer att lösas. Jag menar inte att de skall kunna lösas omedelbart; som jag nämnde tidigare i mitt anförande måste en noggrann avvägning göras. Jag hoppas och tror att den socialdemokratiska regeringen skall kunna lösa dessa problem. Jag tror inte att en borgerlig regering kan klara den saken bättre.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på herr Wikners anförande utan bara ta upp en liten sak. Han sade att det hade blivit ökad jämlikhet men hur är det t.ex. med textilarbetaren, som för en månad sedan hade 8:50 i timlön, medan Volvoarbetaren hade 12:50? I dag har Volvoarbetaren 14 kr., medan textilarbetaren fortfarande har 8:50. Det innebär väl ingen ökad jämlikhet utan snarare en minskad jämlikhet — om vi nu skall ta bara det lilla exemplet. Herr Wikner tyckte att jag var stygg som bara kom med negativa påpekanden och inte sade någonting positivt; jag hade inte berömt den socialdemokratiska politiken. Jag hade kunnat säga mycket mer av kritik. Men jag tyckte att vad jag sade räckte fuller väl. Det fanns ingen anledning för mig att berömma den socialdemokratiska politiken. Det gör ni minsann så ofta själva, både när det finns skäl för det och när det inte finns några skäl. Den saken behöver alltså vi i oppositionen inte sköta; vi är här för att kritisera. Är det så att era åsikter överensstämmer med våra, så är det naturligtvis så mycket bättre. Skall vi göra en liten byteshandel, herr Wikner? Om herr Wikner antecknar alla de positiva sidor som finns i vår politik, skall jag försöka leta reda på de positiva sidorna i den socialdemokratiska politiken.

Herr talman! I årets statsverksproposition och särskilt i finansplanen görs det på många ställen uttalanden om åt gärder, varom förslag senare kommer att framläggas. De vaga formuleringarna om de kommande propositionerna gör det ganska svårt att bedöma vilka resurser som står till förfogande och vilka konsekvenser de kommande förslagen kommer att medföra. Klart är emellertid att den allmänna sektorn kommer att växa ytterligare. I en tid när man på alla håll försöker utnyttja teknikens landvinningar för rationaliseringar är det angeläget att detta också sker i den statliga förvaltningen. Målet måste vara att undvika byråkratiskt krångel och att i stället decentralisera beslutanderätten. Jag skall en stund uppehålla mig vid sjätte huvudtiteln, d.v.s. kommunikationshuvudtiteln. I slutet av 1969 års riksdag behandlades ett flertal motioner angående trafikpolitiken och en eventuell översyn av 1963 års trafikpolitiska beslut. Såväl vid behandlingen av detta ärende som vid behandlingen av propositionen angående kommuners rätt att i vissa fall överta befintliga transportföretag uttalades från riksdagens sida nödvändigheten av att det upprättas regionala och lokala trafikförsörjningsplaner. Givetvis bör länsstyrelserna med sina planeringsavdelningar ha ansvaret för att arbetet med upprättandet av dessa trafikförsörjningsplaner snarast kommer till stånd. Det nuvarande förhållandet att statens järnvägar, som endast ser ekonomiskt på problemen och som inte tar någon hänsyn till sociala eller lokaliseringspolitiska synpunkter, är den instans som ensam avgör vilka förbindelser som skall vara kvar är orimligt. När jag säger att SJ är den instans som ensam avgör detta, beror det på att jag anser att SJ:s kontakt med kommunerna i stor utsträckning tas först sedan SJ intagit sin ståndpunkt. Kontakten med kommunerna innebär att man frågar om kommunen vill betala för någon linje; i så fall upprätthåller man trafiken och i annat fall nedläggs den. Skall kommunerna och landstinget ha något inflytande på besluten, bör de få vara med om utredningsarbetet och diskutera målsättningen för trafikpolitiken. Riksdagen uttalade sig för att länsstyrelsens planeringsarbete skulle ske i samråd med lokala och regionala organ, och jag hoppas verkligen att så kommer att ske och att man snarast tar itu med dessa uppgifter. Det finns i dag ett flertal utredningar som sysslar med frågan om stöd åt de trafiksvaga linjerna, såväl järnvägssom busslinjer. Problemen är på många håll akuta, och det gäller att snarast möjligt presentera förslag till lösningar. Även från vägkostnadsutredningen väntar vi på ett utredningsresultat. Riksdagen kommer i år att på nytt ställas inför ett förslag om ändrade skatteregler för lastbilstrafiken. I denna situation borde vägkostnadsutredningens resultat ha varit redovisat och utgjort en väsentlig grund för ett ställningstagande. Vägplan 1970 som presenterades i höstas innehöll en mycket intressant redogörelse för den beräknade utvecklingen på trafikens område. Vägplanen som avser åren 1970—1985 visar bl.a. att man beräknar att antalet bilar under denna period skall öka från 2,2 miljoner till 4,6 miljoner, d.v.s. att vi 1985 beräknas ha en bil för varannan invånare. Huruvida dessa beräkningar kommer att slå in vet vi inte bestämt, men det ger oss ändå ett visst besked om utvecklingen och om vilka krav som kommer att ställas på våra vägar i framtiden. Enligt vägplaneutredningen måste det till en årlig fyraprocentig ökning enligt det lägre alternativet och en sjuochenhalvprocentig ökning enligt det högre för att man skall klara de krav som kommer att ställas på våra vägar. I årets statsverksproposition har kommunikationsministern prutat hårt på vägverkets anslagsäskanden. Det totala anslaget till vägarna ligger 259,5 miljoner under vägverkets begäran. Det är speciellt under punkten Byggande av statliga vägar som departementschefen minskar beloppen mycket kraftigt eller med nära 120 miljoner kronor. Även på anslaget Drift av statliga vägar prutar kommunikationsministern kraftigt. Anslaget skärs ned med 62 miljoner kronor, och härav utgör 36 miljoner kronor en minskning av anslaget till vägunderhåll. Denna prutning är oroande, särskilt som den innebär en kraftig begränsning av förstärkningsarbetet på länsvägarna och på det sekundära vägnätet. Det framgår att vägverket i sina petita utgått ifrån att investeringsmedlen i huvudsak skall förbehållas det trafikstarka vägnätet. Detta gör nedskärningen så mycket mera allvarlig. Jag sade i början av mitt anförande att antydningarna i finansplanen om kommande propositioner är ganska dunkla, och detta gäller alldeles speciellt på skatteområdet. Enligt finansplanen skall förslag framläggas om ett helt nytt skattesystem — ett särbeskattningssystem — innebärande att lika skatteskalor skall gälla för gifta och ogifta. Det sägs en del om de problem som uppstår för gifta personer då det inte finns arbetstillfälle för båda makarna. I dessa fall skulle vissa övergångsregler gälla för att förhindra att en skatteskärpning inträder. Jag har den uppfattningen att dylika problem inte bara kommer att uppstå under en övergångsperiod, utan de blir säkert bestående. Ovissheten är stor också när det gäller uppdelningen av inkomsten i sådana fall då båda makarna arbetar i ett familjeföretag. Detta sker i stor utsträckning i småföretagen inom handeln och i jordbruket. Det vore orimligt om inte en viss uppdelning av inkomsten här finge ske. Jag vet många exempel på hur unga kvinnor vid sitt giftermål slutat ganska välbetalda platser för att helhjärtat göra en insats i familjeföretaget. Det kan inte vara meningen — det skulle vara alldeles orimligt — att dessa skall påläggas en straff skatt därför att de bytt arbetsplats. Arbetsinsatsen i familjeföretaget är i många fall säkerligen minst lika stor. En annan skattefråga med i många fall allvarliga konsekvenser för näringslivet är den skärpning av kapitalbeskattningen som aviserats. För närvarande pågår en fastighetstaxering, som medför starkt höjda taxeringsvärden och som innebär att skärpningen av kapitalbeskattningen blir vida större än vad exempelvis skatteberedningens utlåtande visar. Under de senaste åren har i de expansiva områdena kommunerna inköpt mycket stora markområden till priser som ligger två, ja i vissa fall tre gånger högre än markens avkastningsvärde som jordbruksmark. Dessa fastighetsförsäljningar räknas inte med när man räknar fram hur mycket fastighetsvärdena skall höjas vid taxeringen, men när försäljningarna får sådan omfattning som de fick 1967 i Malmöhus län kommer de ändå att i stor utsträckning sätta sin prägel på hela försäljningen och på försäljningspriserna. Många av säljarna var intresserade köpare av andra jordbruksfastigheter, och hade man fått ett mycket högt pris för sin gård, spelade det mindre roll om också den nya gården betingade ett högt pris. Detta tillsammans med slopandet av den gamla jordförvärvslagen, som inom parentes sagt var ett utmärkt instrument för att hindra att jordbruken blev kapitalplaceringsobjekt, har gjort att prissättningen på jordbruksfastigheter inte har någon som helst paritet med avkastningsvärdet. Inom skogsbruket utgör avkastningsvärdet grunden för taxeringsvärdet, och nog borde för den som själv brukar sitt jordbruk och har detta som sin inkomstkälla taxeringsvärdet fastställas efter avkastningsvärdet. Motioner i denna riktning har i år väckts av centerpartiet. Ser man på kapitalskatteberedningens förslag, finner man att beredningen konstaterar att förmögenhetsskatten kan och bör höjas i de högsta skikten men inte, när det gäller förmögenhetsskatten, i mellanskikten. Man pekar också på den pågående fastighetstaxeringen och anser att denna kommer att medföra betydande höjning av taxeringsvärdena. Med detta konstaterande som bakgrund hade man kunnat förvänta att beredningen också vid ultformningen av skatteskalorna tagit hänsyn till detta konstaterande, men så har inte skett. I mellanskikten, där man ofta finner de mindre och medelstora familjeföretagen, kommer — med de nya taxeringsvärdena inräknade — en betydande skärpning av förmögenhetsskatten att ske.

En 50-procentig höjning av taxeringsvärdena, som är riktmärket i det län jag tillhör, förändrar totalt bilden av kapitalskattens verkan. Inom jordbruket, som fordrar mycket stora kapitalinsatser men ger mycket låg förräntning, kommer dessa båda förändringar — kapitalbeskattningen och taxeringsvärdesförändringarna — i många fall att innebära en fördubbling av förmögenhetsskatten. De höjda taxeringsvärdena betyder ingenting som medför att avkastningsvärdet ökar, men den ökade förmögenhetsskatten skall betalas med beskattade pengar. Jag beklagar därför att kapitalskatte beredningen inte vidtagit några som helst åtgärder för att utreda de samhällsekonomiska eller näringspolitiska konsekvenserna av en skärpt kapitalbeskattning. Kapitalbeskattningen har länge använts som ett fördelningspolitiskt instrument, och ingen motsätter sig alt så sker också i fortsättningen, men det måste företas en noggrann avvägning mellan dessa intressen och vad som är möjligt med hänsyn till nödvändigheten av att en rimlig ekonomisk tillväxt kan upprätthållas i näringslivet till förmån för alla samhällsgrupper. När nu finansministern aviserat en proposition om nya grunder för kapitalbeskattningen, förväntar vi inom centern att finansministern innan propositionen skrivs låter utreda frågan om de samhällsekonomiska och näringspolitiska konsekvenserna av en skärpt kapitalbeskattning. Till sist ett par ord om lokaliseringsoch planeringsfrågor! I den väldiga omflyttning av arbetskraft som har skett och den omstrukturering som sker av näringsliv och arbetstillfällen är det med en viss tillfredsställelse man märker hur regeringen under år 1969 sent omsider också började upptäcka de negativa verkningarna av den pågående befolkningsomflyttningen. Även på detta område — på lokaliseringsoch planeringsområdet — har regeringen väntat med att deklarera sin ståndpunkt. Någon gång under våren kommer en proposition angående den lokaliseringspolitiska verksamheten. Lokaliseringspolitiken har betydelse inte bara inom glesbygdsområden. Jämsides med dessa insatser för att skapa arbetstillfällen bör också planeringsfrågan ägnas ett stort intresse. Det pågående arbetet med uppgörande av regionala handlingsprogram bör skapa förutsättningar för en god överblick över beräknad utveckling, samtidigt som det ger samhället större möjligheter till en insats för att hindra alltför stor koncentration av be folkning och sysselsättningstillfällen till några få orter. Ett decentraliserat samhälle, en regionalpolitisk utvecklingsplanering med ett inflytande från de förtroendevaldas sidan redan på utredningsplanet samt en aktiv lokaliseringspolitik kan verksamt bidra till att skapa både bättre och trivsammare arbetsoch boendemiljö.

Herr talman! Jag skall inte fresta herr talmannens tålamod många minuter. Det är egentligen bara ett enda ämne jag vill vidröra. Jag vet inte om herr Wikner är här i plenisalen, men han behöver ändå inte vara orolig, eftersom jag inte kommer att kritisera regeringen. Jag förstår att herr Wikner är imponerad av att en socialdemokratisk regering efter 30 år har kommit så långt, att man går ut i val för att tala om mer jämlikhet. Detta tyder på mångårigt och mycket ingående studium av marxistiska läror. Jag begärde egentligen ordet av samma anledning som herr Josefson i Arrie. Jag råkar vara kommunalman sedan ganska länge och som kommunalman har jag lagt märke till hur oerhört betydelsefulit det är för våra kommuner och tätorter var de är belägna. De tätorter och städer som ligger i närheten av en allfarväg eller vid ett flygfält har en oerhört stor fördel jämfört med motsvarande orter med annan belägenhet. Jag lade märke till när finansminister Sträng redogjorde för budgeten, att han talade om sin generositet med anslagen till våra vägar. Jag kunde inte annat än fundera på vad alla de tänkte som sitter i våra länsvägnämnder ute i länen — jag råkar tillhöra en länsvägnämnd också. Jag tänkte på alla dem som var bosatta på orter som inte låg så väl belägna, intill de stora vägarna och järnvägarna, när de lyssnade till talet om dessa många miljoner som ändå fattades. Jag kommer från ett län som har i det närmaste 300 mil grusvägar — fortfarande, i året 1970! Det länet kommer att under den femårsplan som nu föreligger ett av åren få 1 miljon kronor till sina länsvägar. Det torde inte vara svårt att förstå hur mycket man kan göra för 1 miljon kronor, när man har enbart grusvägar i 300 mil, utöver alla andra länsvägar. Jag har förståelse för att man under sådana perioder som vi nu är inne i, när det är ont om arbetskraft och ont om pengar, från regeringshåll har svårt att anslå stora belopp till våra vägar, även om jag ytterst ifrågasätter, om detta är klokt gjort. Vi vet ju att våra transporter under de närmaste åren kommer att öka oerhört. Man har räknat ut att under den närmaste 15-årsperioden kommer kilometertonmängden att fördubblas. Man kommer upp till 95 miljarder tonkilometer 1985 i stället för 40 miljarder tonkilometer som det nu är. Det är därför nödvändigt att våra vägar upprustas. Våra broar är på många av våra länsvägar inte alls anpassade för den tunga trafik som industrin i dag kräver. I det läget ställer jag mig ytterst tveksam till om det är klokt att man under en period, då det är ont om pengar och man inte kan anslå tillräckligt mycket, fortfarande premierar de s.k. riksvägarna i så stor utsträckning som man gör. I det län som jag kommer ifrån, alltså Jönköpings län, har vi E 4 som går igenom norra delen av länet, vilket naturligtvis är en fördel för länet. Men det finns oändligt många orter i länet med industri som behöver goda kommunikationer, som inte har tillräckligt goda anslutningsvägar till E 4. Jag skall inte här i kammaren lämna några detaljuppgifter om vägar som behöver upprustas. Men jag kan försäkra er, att det är oändligt många orter som i dag lider av att man inte kan få någon industri placerad där, därför att det inte finns tillräckliga vägförbindelser till E 4 eller söderut. Det är väl tydligt att det inte finns möjligheter att i ett långsträckt land med den topografi och det klimat som vi har även med ett mycket stort tillflöde av pengar hålla våra vägar i ett skick som motsvarar den transportökning som vi har att förutse. I det läget måste det vara så mycket mer viktigt att man samordnar järnvägstrafik och landsvägstrafik. Vi har ju ett monopolföretag, statens järnvägar, och vi har ASG, som till stor del ägs av statens järnvägar. Det förs fortlöpande resonemang och diskussioner mellan statens järnvägar och ASG om bästa sättet att samordna trafiken mellan lastbil och järnväg. Men därutöver har vi Bilspedition och vi har enskilda åkare, som varken tillhör ASG eller Bilspedition. Såvitt jag vet har det över huvud taget inte kommit i gång några samtal mellan statens järnvägar och dessa två kategorier av fordonsägare som befraktar varor. Det borde enligt min uppfattning ligga i statens järnvägars intresse att ta initiativ till diskussioner, varigenom man kunde få till stånd en avlastning av transporterna på landsväg. Det kan naturligtvis ske på olika sätt. Ett sätt är att använda container, ett annat sätt är onekligen att men helt enkelt använder sig av trailer, och flyttar över trailern till en järnvägsvagn för transport på de långa sträckorna, varefter trailern hämtas av ett nytt dragfordon och körs till den dörr, genom vilken befraktaren skall ha sina varor. Det är enligt min uppfattning mycket viktigt att lösningen av dessa frågor påskyndas. Jag tror inte att det skulle behöva kosta mycket pengar att ordna en sådan samordning. Sannolikt skulle det förbilliga transporterna i stället. Jag tror helt enkelt att det är någonting som inte klaffar i kontakterna mellan statens järnvägar och våra bilåkerier. Med dessa ord har jag, herr talman, velat stryka under vad herr Josefson i Arrie med många siffror sökt belysa för kammaren beträffande behovet av att man ser över hela fältet i fråga om kommunikationerna i vårt land.

Herr talman! Vid denna sena timme skall jag fatta mig mycket kort. Jag vill ta upp ett par frågor i statsverkspropotionen. Först vill jag säga några ord om bostadsförsörjningen. Vid förra årets riksdag beslutades att de s.k. bostadsbyggnadsplanerna i fortsättningen skulle ha ett femårigt perspektiv för att på så sätt underlätta planeringen av bostadsbyggandet. För de första två åren i planperioden skall planen omfatta hela riket, för de tre senare endast orter med ett klart expansivt näringsliv och en långsiktig positiv befolkningsutveckling. Bostadsstyrelsen har beslutat vilka kommunblock som skall komma i fråga och som anses ha ett expansivt näringsliv och en långsiktig positiv befolkningsutveckling. Det måste vara av stor betydelse ur planeringssynpunkt för de kommunblock, som på detta sätt får ett garanterat bostadsbyggnadsprogram under ett flertal år framöver. Många kommuner ifrågasätter emellertid lämpligheten av den begränsning av antalet block som nu sker genom att högst tre kommunblock i ett län får del av denna långsiktiga planering, särskilt i ett län som Jönköpings med dess struktur. Industrin är på stark frammarsch på flera orter i länet. Förutom de block som nu godkänts för en mera långsiktig planering finns flera kommunblock med ett expanderande näringsliv. För Jönköpings läns vidkommande är det viktigt att bostadsbyggandet hålls på en så hög nivå som möjligt med hänsyn till utvecklingen inom näringsivet. Vi har en stark bostadsefterfrågan och det finns flera belägg för detta. Vi har t.ex. inte haft några bekymmer med outhyrda lägenheter, utan det har varit lätt att få hyresgäster till våra ny producerade bostäder. I stället har vi tvingats tillgripa provisoriska bostadslösningar på en hel del orter för att i möjligaste mån tillgodose industrins behov. Även om dessa provisoriska bostäder för tillfället kan klara vissa l1okala problem är det ingen lösning, ty var och en förstår säkert att bostadsmiljön under sådana förhållanden inte blir den bästa. Länet är därför i mycket stort behov av en större kvot, och även om vi under senare tid fått ökad tilldelning är kvoten alltjämt otillräcklig. På tal om miljö är miljöfrågorna på arbetsplatserna särskilt aktuella. De problem det moderna arbetslivet har skapat för människorna i produktionen gör att miljö-, jämlikhetsoch trivselfrågor måste lösas fackligt och politiskt. Det är glädjande att man i årets statsverksproposition tar ett stort steg i denna riktning, vilket sker bl.a. genom lagstiftning om 40-timmars arbetsvecka, genom att anslaget till arbetarskyddsstyrelsen höjs och genom att yrkesinspektionen tillförs betydande förstärkningar och får ökad kapacitet för insatser på arbetsplatserna. Förberedelser pågår också för väsentligt ökad företagshälsovård. Vidare ställer socialministern i utsikt att inom kort tillsätta en utredning för att verkställa en genomgripande översyn av arbetarskyddslagstiftningen i syfte att få till stånd en lagstiftning som leder till större insatser för att eliminera hälsofarliga miljöer. I samband med översynen av lagen bör hela arbetarskyddsverkets organisation ses över. Denna utredning som inom kort skall tillsättas måste med hänsyn till frågans vikt arbeta med den allra största skyndsamhet. Det är en kapplöpning med tiden, ty i väntan på en ny lagstiftning inträffar olyckor som med en bättre lagstiftning skulle ha kunnat förhindras. Slutligen, herr talman, vill jag beröra en mycket angelägen jämlikhetsfråga, som ännu väntar på sin definitiva lös Lagförslaget om 40 timmars arbetsvecka är ett led i raserandet av denna skillnad. Men det gäller även anställningsvillkoren i övrigt såsom tryggheten i anställningen, semester, pensioner och sjuklöneförmåner. LO har aviserat ytterligare framstötar för att få bort skillnaden i anställningen för olika grupper, ty det finns ingen rimlig motivering för att uppehålla dessa olikheter mellan dem som arbetar på verkstadsgolvet och dem som arbetar på kontoret. Det är en kvarleva från en gången tid som så snart som möjligt bör försvinna. Kan man undanröja denna orättvisa, och det bör vara möjligt inom rimlig tid, försvinner också många av missnöjesoch konfliktanledningarna på arbetsplatserna.